Herr talman! Först vill jag gratulera Gertrud Sigurdsen till att ha fyllt 65 år! Jag önskar henne många goda år och goda möjligheter att välja den vård och omsorg som kan behövas. Det var skönt att få höra att Gertrud Sigurdsen gjorde rent hus med det socialdemokratiska ”trendnisseriet” på äldreomsorgens område. För några år sedan skulle det vara institutioner för hela slanten. Då innebar hemsjukvård och liknande ett skamlöst utnyttjande av hemmadöttrar. Nu skall det plötsligt vara vård i det egna hemmet för hela slanten. Åtminstone har det alltför länge varit så i den socialdemokratiska politiken. Men det är bra om Gertrud Sigurdsen nu har lyssnat på de tre borgerliga partierna och förstår och vill verka för att det skall finnas många olika alternativ, så att varje människa kan få den vård som just hon eller han behöver på äldre dagar. Det är riktigt att vi har ett förslag som innebär något lägre sjukförsäkring under de första 90 dagarna. Men det skall kombineras med vår skattepolitik. En industriarbetare som är sjuk 90 dagar vinner 1 400 kr. nästa år på det hela. Vårt sjukförsäkringssystem är inte ett amerikanskt system. Det bygger i allra högsta grad på det västeuropeiska socialförsäkringssystemet. Vi tror på patienterna. Vi anser att den sjuke som behöver bo på sjukhem eller den som behöver vård på sjukhus skall kunna välja. Vi vill ge alla, inte bara dem som har penningar och känningar, den möjligheten. Gertrud Sigurdsen säger nu att det är bra att kunna välja. Men man måste ju då ha något att välja mellan. Alltför många av dem som t.ex. har öppnat egna sjukhem har fått erfara att de lever farligt. De är helt beroende av landstingens större eller mindre goda vilja. Det hjälper inte att vården är bra, patienterna nöjda och kostnaderna låga. Vill inte landstinget vara med på det hela, är det bara att lägga ned verksamheten. Det är detta problem som många av dem som jobbar inom sjukvården känner. Låt bli att smutskasta dem som jobbar inom vården, säger sjukvårdsministern. Självfallet jobbar och sliter de som djur, men ge dem verkligen chansen! Visa att man tar till vara deras kunnande och engagemang! Det gör man med vår försäkring. Slutligen: Vad är det som förenar de tre borgerliga partierna? Jag skulle vilja säga: Vår välfärd är människornas, inte politikernas!

Herr talman! Vi har hört så mycket om denna märkliga partikongress att det egentligen borde komma en proposition med titeln: ”Den socialdemokratiska partikongressens förslag till beslut i riksdagen.” Det som sägs där och skrivs där har ingen betydelse för oss andra så länge det inte resulterar i förslag till beslut här i riksdagen. Så åter till ålderdomshemmen. Jag tror faktiskt att vi har gemensamma ambitioner när det gäller att förbättra standarden t.ex. på ålderdomshemmen. Men det får inte vara så att förbättrad standard innebär att man lämnar vissa människor åt sidan. Det måste vara bättre att ha en plats på ålderdomshem, även om det är omodernt, än att ligga hemma ensam, sjuk och rädd och vänta på hemtjänstpersonal eller nattpatrull — ofta med olika personer. Dessutom blir det många långa, ensamma timmar mellan besöken. På ålderdomshemmen finns gemenskapen med andra gamla och med personalen samt möjligheter till besök utifrån. Årets budgetproposition har med rätta kallats för Kjell-Olof Feldts ofullbordade. I den finns det ungefär 5 miljarder att användas för kommande förslag. Jag tänker här på sagan om en liten pojke som fick en osynligpåse i julklapp. När den lille pojken kröp in i påsen, försvann han delvis eller helt och hållet. I år kan vi i riksdagen säga beträffande årets föreslagna utgifter att ungefär 5 miljarder ligger i en osynligpåse. En och annan liten del sticker ut, men det mesta är osynligt. Således ligger det i mitt och även andras intresse att försöka påverka innehållet i påsen. Därför har jag tagit upp frågor som gäller ålderdomshemmen, pensionerna, friåret, behovet av vårdpersonal och de handikappades situation. Ja, det finns naturligvis också många andra frågor. Jag fick en fråga riktad till oss i centerpartiet om samarbete med t.ex. moderaterna. Jag vill då säga att jag inte har märkt att socialdemokraterna har några hämningar när det gäller samarbete med moderater eller folkpartister eller centerpartister när det passar socialdemokraterna, så den frågan tycker jag är ganska irrelevant. Til sist vill jag säga till Inga Lantz att vårdnadsbidraget inte utgör något hot mot den kommunala barnomsorgen så länge som denna är efterfrågad i lika stor utsträckning som i dag, och det kommer den att vara. Vi har ju långa köer när det gäller daghemmen. Dessutom är det många som står utanför den verksamheten.
Herr talman! Jag tänkte säga något om ålderdomshemmen och äldreomsorgen i min replik. Vpk vill att alla äldre som så önskar skall få bo kvar i sina hem och att de skall garanteras vård och hjälp efter behov. Som det har sagts av flera andra här behövs det dock också andra alternativ. 5 20 av de människor som är mellan 65 och 79 år bor på institution. När det gäller dem som är mellan 80 och 84 år är det faktiskt bara 15 96 i de höga åldrarna som bor på institution. För övriga gäller alltså eget boende. 7 Jo av de 15 96 i de höga åldrarna bor på ålderdomshem. Det är alltså en väldigt liten grupp som det handlar om. Genomsnittsåldern för dem som bor på ålderdomshem är 85 år. För att långvården inte skall bli det enda alternativet för dem som inte klarar ett eget boende behövs det fler nivåer i omsorgsformerna. Ålderdomshemmen har hittills svarat för en omvårdnadsnivå som ligger mellan serviceboendet, det egna boendet och långvården. Under de senaste åren har ju ålderdomshem lagts ner. Det gäller ungefär 11 500 platser. Men samtidigt vet vi att det behövs en utbyggnad när det gäller olika former av äldreomsorgen. Vi i vpk säger att ålderdomshemmen är en kollektiv boendeform som behövs. Många äldre — om man nu skall lyssna på människor, som Gertrud Sigurdsen sade att man skall göra — anser att den boendeform som ålderdomshemmen erbjuder med helinackordering och dygnet-runt-tillsyn ger större trygghet och bättre omvårdnad än servicehus och eget boende med hjälp i hemmet gör. Man räknar med att det finns 300 000 äldre som får social hemhjälp. Hälften av dessa är över 80 år. Men man får väldigt litet social hemhjälp. I genomsnitt får man fyra hemtjänsttimmar i veckan. Det blir alltså stor ensamhet och en stor otrygghet för många av de här människorna. Vi vet ju också att omsättningen bland hemtjänstens personal är mycket stor och att utbildningen är väldigt låg — för att inte säga obefintlig i många fall. Det värsta exemplet är den äldre pensionär som hade 36 olika hemvårdare på sex veckor. Jag är medveten om att det är ett skräckexempel, men jag tar ändå det exemplet för att belysa den svåra situation som hemtjänsten möter. Nu råder det tydligen politisk enighet om att ålderdomshemmen skall få finnas kvar. Frågan är om det skall bli pengar till driften. Vi i vpk tycker att det skall finnas pengar till driften, om ålderdomshemmen har den standard som bostadsutskottet har fastställt i sitt senaste betänkande.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen fortsätter, tyvärr, att framställa skräckbilden och odla myten av vilken typ av ålderdomshem som vi vill bevara, trots att hon mycket väl vet att vi talar om moderna ålderdomshem med egna kokmöjligheter, egna hygienutrymmen och väl tilltagna ytor för de äldre. Men det skall vara den servicenivå som kan erbjudas på ålderdomshem och som uppenbarligen många vill ha. Därför tycker vi att denna form skall finnas. Nästa fråga som jag vill ta upp gäller sjukförsäkringen. Det är sant att vi har föreslagit en sänkning från 90 till 80 26 under 30 dagar. Det här drabbar således inte alls de sämst ställda, utan detta drabbar varenda en av oss som är förkyld några dagar per år eller som är korttidssjuk. Det rör sig genomsnittligt om en sänkning av ersättningen från 224 till 200 kr. per dag, alltså 24 kr. före skatt. Vi vill använda de här pengarna till att finansiera en sänkning av marginalskatterna för att ge möjlighet till ekonomisk tillväxt. Vidare skall pengarna användas så, att man kan hjälpa dem som verkligen har det svårt i samhället. Det gäller då den grupp som vi kallar för det glömda Sverige. Efter Gertrud Sigurdsens inlägg här förstår jag att hon inte tycker att en sänkning av marginalskatterna är någonting viktigt och att det finns en spricka i regeringen på den punkten. Efter Gertrud Sigurdsens inlägg råder det väl inget tvivel om att det är vi i folkpartiet som står för mångfalden i fråga om den sociala servicen och om att socialdemokraterna vill försvara de offentliga monopolen. Det står ju också mycket riktigt i ett partiprogram att kommunerna skall sträva efter att utföra arbeten i egen regi. Privata sjukhem ersätts steg för steg med av samhället anordnade sjukhem. Varför skall kommunerna utföra alla uppgifter i egen regi? Vad är det för vits med det, när det kan finnas privata alternativ som är bättre och billigare? Folkpartiets mål är att alla människors behov av goda sociala tjänster skall tillgodoses. Av fördelningspolitiska skäl bör verksamheten även i fortsättningen huvudsakligen finansieras genom den offentliga sektorn. Men verksamheten kan bedrivas i konkurrens mellan offentliga och privata producenter.

Herr talman! Ja, Ingegerd Troedsson, det är klart att jag lyssnar också på de borgerliga partierna. Jag läser med intresse motioner och program. Det tycker jag att man skall göra. Man måste veta vad de politiska partierna står för. Men när det gäller socialdemokraternas och min inställning till äldreomsorgen lyssnar jag framför allt på människorna. Jag lyssnar framför allt på dem som är äldre, dem som har behov av vård. Det är det som är avgörande och det är det som har varit avgörande för vår partikongress, där det aktuella beslutet har fattats. Jag skall inte säga något mer om äldreomsorgen. Som jag tidigare har sagt kommer både Bengt Lindqvist och Aina Westin att ta upp sådana frågor. Det är intressant att lyssna till Ingegerd Troedsson när hon talar om moderaternas sjukförsäkringsmotion. När man läser motionen är det ganska svårt att klara ut hur det hela egentligen skall fungera. Det är ändå så, Ingegerd Troedsson, att ni netto tar ifrån kommunerna mellan 6 och 7 miljarder kronor. Ni tillåter inte heller någon expansion volymmässigt. Hur skall då detta kunna kombineras med vår skattepolitik? Jag skulle vilja få ett förtydligande när det gäller det sjukförsäkringssystem som, enligt moderaterna, skulle införas i tre steg. Hur skall omläggningen mellan skatt och försäkring gå till? Försäkringen skall vara obligatorisk, har det sagts. Skall man betala individuellt till försäkringen? Hur är det med de familjer som låter bli att betala in? Måste de vara utan sjukvård eller skall försäkringskassan dra av på lönen? Man frågar sig då vad det är för skillnad mellan landstingsskatt och försäkringskassans avdrag på lönen. Som Ingegerd Troedsson sade har man de facto liknande system i andra länder, t.ex. i Frankrike och Belgien. Där används uppemot 8 96 av de samlade resurserna för att bl.a. kontrollera och betala räkningar. Är det så det moderata systemet ser ut? Jag tror att det skulle vara intressant inte bara för mig utan också för folkpartiet och centern att få en närmare precisering av hur systemet skall se ut. Jag ställde en enda fråga: Hur ser en borgerlig socialpolitik ut? Ingegerd Troedsson svarar: Välfärden är människornas, inte politikernas. Jag håller med. Men människorna måste ändå få veta vilka alternativ politikerna ställer upp. Det är det som människorna i det här landet har rätt att få reda på, dvs. hur ni tänker forma er socialpolitik, om ni skulle komma i regeringsställning. Görel Thurdin har hört så väldigt mycket om den socialdemokratiska partikongressen. Jag noterar detta med glädje, eftersom vår information om de beslut som vi fattade på kongressen tydligen har nått ut. Det betraktar jag som någonting positivt. Hennes svar på min fråga lyder: Ja, socialdemokraterna har inga hämningar när det gäller samarbete. Nej, Görel Thurdin, jag tycker att centern och socialdemokraterna har träffat en bra överenskommelse i fråga om landstingen, det s.k. Dagmaravtalet. focialdemokraterna har också träffat överenskommelser med andra partier. Är man överens i sakfrågor, skall man naturligtvis stå för vad som avtalats. Men jag förutsätter, Görel Thurdin, att moderater, folkpartister, och centerpartister skall ingå i en eventuell borgerlig regering. Då är det ju viktigt att få veta vilken sjukförsäkring som skall gälla. Är det moderaternas eller är det folkpartiets, eller är det den sjukvårdspolitik som centern står bakom? Man måste ändå bli överens inom en regering. Tidigare borgerliga regeringar har fallit på energipolitiken och skattepolitiken, och därför är det viktigt att det finns en överensstämmelse härvidlag. Ingrid Ronne-Björkqvist hade inget svar på den enda fråga som jag ställde, men hon har ju ytterligare en replik. Ingrid Ronne-Björkqvist sade att det inte är de sämst ställda som drabbas, om man sänker sjukförsäkringsnivån och återinför en karensdag. Nej, det blir ingen försämring för Ingrid Ronne-Björkqvist, mig och likställda höginkomsttagare med garanterad sjuklön. Det gäller de sämst ställda inom LO-kollektivet, textilarbetarna, livsmedelsarbetarna, vilka som vi vet har svårt att avtalsvägen träffa en överenskommelse ovanpå sjukförsäkringen. Dessa kategorier kommer att drabbas av folkpartiets förslag.

Herr talman! Jag tror säkert att Gertrud Sigurdsen lyssnar på människorna, men varför tog det då så oerhört lång tid, innan ni verkligen insåg att goda ålderdomshem behövs också i framtiden? Jag tror att vi har arbetat i 10—15 år på att få rättvisa statsbidragsregler för ålderdomshemmen. Ännu har detta inte uppnåtts. Resultatet har ju blivit att många kommuner har tvingats att lägga ned ålderdomshem med förtvivlade gamla som följd. Vi tar ifrån kommunerna 6—7 miljarder kronor, sade Gertrud Sigurdsen. Det är alldeles riktigt att vi tar ifrån dem 6 miljarder kronor. Men sedan 1985 har ju socialdemokraterna själva dragit in 21 miljarder kronor från landsting och kommuner. Det är tre och en halv gång så mycket som vi nu föreslår. Skillnaden är att vi samtidigt vill befria kommunerna från en mängd styrande regler, som gör det svårare för kommunerna att använda pengarna på bästa möjliga sätt i ftråga om äldreomsorg, barnomsorg och allt vad det nu kan vara. Hur går det till vid omläggningen när det gäller vår sjukvårdsförsäkring, frågade Gertrud Sigurdsen. Det är bra att Gertrud Sigurdsen börjar intressera sig för hur den ser ut. Den är verkligen väl värd att studera. En del av landstingsskatten kan, i stället för att gå till landstinget, gå till sjukvårdsförsäkringen, till sjukkassorna. Skillnaden blir att sjukvårdsförsäkringen följer med patienten. Man behöver inte fråga landstingspolitikerna om lov. I ett första steg skall detta gälla den öppna vården, i ett andra steg sjukhemsvården och i ett tredje steg den slutna vården. Försäkringsersättningen skall sättas så, att den täcker kostnaden för god vård hos en enskild vårdgivare. Väljer man vård hos landstinget följer sjukvårdsförsäkringen med dit. Men när landstingets vård är dyrare — och det är den ofta, inte minst när det gäller den öppna vården och sjukhemsvården — får återstoden av kostnaden fortfarande täckas av landstingsskatt. Går sjukvårdsförsäkringen till den enskilde vårdnadsgivaren, skall man kunna klara sig med detta. Det väsentliga är att patienten betalar samma avgift i båda fallen. Resultatet kommer att bli en större valfrihet för patienten, och vi vet hur mycket det betyder att patienten har förtroende för läkaren, sjukhemmet och den vård som ges. Patienterna kan välja. Det ges större valfrihet för alla dem som arbetar inom sjukvård, och landstinget avlastas en hel del av den öppna vården och sjukhemsvården. Den kan i stället ske i enskild regi.

Herr talman! När ni socialdemokrater lägger fram förslag här i riksdagen, Gertrud Sigurdsen, är det inte sällan ganska ovisst hur det skall gå, eftersom ni egentligen inte har något socialistiskt alternativ och inte vet om ni får igenom era förslag. Man kan säga att det med en annan regering ges mycket större möjligheter till nyanseringar, alternativa lösningar och valfrihet. Detta betyder givetvis att man måste gå stegvis till väga, men det innebär inte att man inte kan komma överens om gemensamma förslag. Jag har fortfarande inte fått riktigt klart för mig hur det förhåller sig med ålderdomshemmens driftbidrag. Jag tror inte att jag har fått något riktigt svar och har inte heller hört någonting om friåret. Det är klart att detta är sådant som ni vill glömma bort i valtider. Jag tänkte ta upp några etiska frågor när det gäller den medicinska utvecklingen, eftersom jag tycker att det är viktigt. En samlad, gemensam syn på människan, livet och människovärdet, har en avgörande betydelse för sammanhållningen även inom en nation. Vi har haft debatter om aborter och om det nya dödsbegreppet. Vi kommer att få debatter om genteknik, fosterdiagnostik och befruktning utanför människokroppen — i det sistnämnda ämnet kommer det en proposition. Enligt centerns mening är det angeläget att alla ställningstaganden grundas på samma människosyn. Det är därför förenat med betydande risker att fatta beslut i en fråga i taget. Besluten måste bygga på en och samma etiska grund. Vårt samhälle vilar på en kristen och humanistisk människosyn. Det innebär att man i varje beslut måste sträva efter att slå vakt om varje individs integritet, grundtrygghet och rättigheter. Respekten för den levande människan är avgörande. Under senare år har en rad utredningar arbetat med etiska frågor som uppkommit till följd av den medicinska utvecklingen. I vissa avseenden är det naturligt att försöka komma fram till internationellt accepterade grundvalar för den utvecklingen. Enligt centerns mening är det angeläget att vi inför kommande beslut med etiska implikationer diskuterar oss fram till en gemensam plattform vad gäller synen på människa och människovärde, en syn som kan få en allmän uppslutning.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen efterlyser något slags gemensamt handlingsprogram för de borgerliga partierna. Det finns faktiskt en utmärkt gemensam plattform, som vi kunnat iaktta i dag, i går och sedan många år tillbaka. Den plattformen är att man vill privatisera; man vill sälja ut stora delar av den offentliga sektorn: den offentliga vården och den offentliga omsorgen. Man vill på det sättet skapa en valfrihet. Den valfriheten innebär att de som har pengar skall kunna köpa vad de vill ha i form av vård, omsorg och trygghet. Den som inte har pengar får nöja sig med det som inte är så bra. Det är den ideologi som ligger bakom borgerliga förslag när det gäller vård, omsorg och barnomsorg. Det har också en ideologisk grund när man nu föreslår ett vårdnadsbidrag. Jag tror inte heller att kvinnor kommer att stanna hemma därför att de får ett vårdnadsbidrag; det är alldeles för futtigt för det. Men det skall, som det heter, ge valfrihet när det gäller barnomsorgen; det skall ge möjlighet att välja privata alternativ. Det gör det säkert också. Det kommer att bli en flod av spekulationer inom barnomsorgen, ifall förslaget om vårdnadsbidrag antas av riksdagen. De som direkt skulle vinna på ett vårdnadsbidrag är de föräldrar som har hemmavarande barn. Däremot slår vårdnadsbidraget mot de föräldrar som har sina barn inom den kommunala barnomsorgen. Finansieringen av vårdnadsbidraget sker nämligen genom kraftigt höjda daghemsavgifter — det gäller en tusenlapp i månaden. Vi vet att daghemsavgifterna redan i dag är oerhört stora. Skillnaden mellan kommunerna ligger på 22 000 kr. Det kommer alltså att bli ännu dyrare för de grupper som man allra helst skulle vilja se inom barnomsorgen, nämligen LO-grupperna. De som har det bra ställt kan fortfarande ha sina barn inom t.ex. den kommunala barnomsorgen. Med ett vårdnadsbidrag motverkar man en utbyggnad av barnomsorgen, eftersom statsbidragen till den kommunala barnomsorgen halveras och man stjälper över kostnaderna på föräldrarna i form av höjda avgifter. Detta slår mot dem som har det sämst ställt. Detta är alltså den gemensamma borgerliga plattformen: man privatiserar och talar om valfrihet. Men valfriheten gäller dem som har pengar.

Herr talman! Nej, Gertrud Sigurdsen, det är inte de sämst ställda som drabbas av en liten sänkning av kompensationsnivån i sjukförsäkringen, utan de sämst ställda drabbas av regeringens linje när det blir en högre inflationstakt och minskad ekonomisk tillväxt. Vi i folkpartiet vill genom marginalskattesänkningar dämpa inflationstakten och öka tillväxten. Vi vill också att sjukvården skall prioriteras och förbättras i takt med den ekonomiska tillväxten. Gertrud Sigurdsen sade i allmänna ordalag att regeringen vill prioritera sjukvården. Men till vilken nivå? Eller man kanske inte räknar med någon ekonomisk tillväxt, när man så hårdnackat säger nej till marginalskattesänkningar.

Herr talman! Det var intressant att höra Ingegerd Troedsson försöka utveckla hur sjukvårdsförsäkringen skall se ut. Det finns mycket som är intressant i moderaternas motion. Ni menar att primärvården överbetonas och att man underbetonar sjukhusvården. Läser man folkpartiets motion finner man att det är primärvården som skall vara basen för sjukvården. Moderaterna vill att man skall avskaffa Dagmar — alla privatläkare skall ha fri anslutningsrätt till sjukförsäkringen, osv. Det är intressant att notera att folkpartiet i sin motion — även om man kritiserar Dagmar — är på väg mot samma system; folkpartiet anser att det skall vara ett per capita-bidrag. Fortfarande finns det många oklarheter när det gäller den moderata sjukvårdsförsäkringen. Hur skall den betalas? Den skall vara obligatorisk, men vilket system skall man tillämpa? Jag förmodar att vi kommer att få närmare förklaringar. Det måste naturligtvis finnas en modell för hur sjukvårdsförsäkringen skall fungera. När Ingegerd Troedsson talade om den valfrihet som människorna skall få, kunde jag inte finna någon större skillnad i förhållande till den valfrihet som vi har i dag. Vi kan gå till vårdcentralen eller till en privatläkare. Naturligtvis kan någon som bor i Strömsund eller Korpilombolo säga: Vi har vare sig någon läkare på vårdcentralen eller någon privatläkare. Här har vi ett av de stora problemen. Men jag har svårt att förstå hur den valfriheten skall räcka till för vårdcentralens läkare, även om Ingegerd Troedsson säger att det delvis skall betalas genom landstingsskatten. Jag tror att det finns anledning för moderaterna att bättre presentera denna sjukvårdsförsäkring för att vi skall kunna ta ställning till förslaget. Det är litet svårt att se konturerna i denna försäkring. Återigen: Jag har mycket svårt att se den gemensamma nämnaren för de tre borgerliga partiernas sjukvårdspolitik. Görel Thurdin hade en annan version när det gäller det borgerliga samarbetet. Det skulle ge mycket större möjligheter och nyanser i fråga om valfriheten. Men, Görel Thurdin, väljarna måste ha ett klarare besked om hur en borgerlig sjukvårdspolitik ser ut. De måste få veta om sjukersättningen skall minskas till 80 96 under en viss tid. De måste få veta om en karensdag återigen skall införas. Detta har väljarna rätt att få besked om. Ni har ju fortfarande tid på er, eftersom valet äger rum i september. Jag utgår från att det senare under vårriksdagen kommer att ges besked om vilken sjukvårdspolitik en borgerlig regering kommer att föra. Ingrid Ronne-Björkqvist säger: Det är inte de sämst ställda som kommer att drabbas, eftersom vi i folkpartiet vill sänka marginalskatterna. Jag undrar om ”vi i folkpartiet” någonsin har träffat en textilarbeterska eller någon som arbetar på Abbas fiskindustrier. Fråga dessa arbetare, Ingrid Ronne Björkqvist, om de inte anser att de hör till de sämst ställda och om de inte tror att det är de som kommer att drabbas av en försämring av sjukförsäkringen. De har ingen nytta av att vi sänker marginalskatterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som jag är odelat nöjd med. Det vill jag gärna säga. Vi gläder oss båda självfallet åt att Saguier nu är på fri fot. Utrikesministerns svar att utrikesdepartementet kommer att följa frågan och ha den under kontinuerlig uppsikt är för mig mycket tillfredsställande. Jag vet inte varför Saguier har släppts. Det finns naturligtvis flera skäl. I varje fall hyser jag den förhoppningen att de åtgärder som har vidtagits bl.a. av Liberala internationalen, som har protesterat mycket kraftfullt mot Saguiers arrestering, har bidragit till det goda resultatet. I Paraguay härskar en regim, som är en av de kvarvintrande militärdiktaturerna i Latinamerika. Den verkliga oppositionen har inte haft förutsättningar eller möjligheter att delta i allmänna val. Oppositionen, som har samlats i en front, har det liberala partiets ledare såsom sin kanske främste talesman. Det är oerhört angeläget att de som står honom nära, såsom Saguier, ges möjlighet att verka. Varje protest från Sverige och andra länder mot gripanden av oppositionsledare är ett starkt bidrag när det gäller att ge förutsättningarna för demokratin i Paraguay en större chans än vad de under lång tid hittills har haft.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag tycker att det var dåligt. Medborgerliga och mänskliga rättigheter är trängda på många håll i dagens Europa. Det råder t.ex. klar risk för en flyktingoch invandrarfientlig politik i flera länder. Till allt detta kommer aidsproblematiken. Möts den på ett felaktigt sätt, kan det medföra att gamla fördomar mot homosexuella snabbt tar sig aggressiva uttryck. Regeringen Thatchers lagförslag syftar till att förbjuda undervisning om homosexualitet i skolorna liksom också kommunalt stöd åt de homosexuellas organisationer. Lagförslaget uttrycker det klassiska samhälleliga förtryckets alla element: förnekandet, icke-erkännande, diskrimineringen och utstötningen. Risken är uppenbar att det brittiska exemplet kan sprida sig till andra länder. Därför är det ett både europeiskt och svenskt intresse att Sveriges regering tar upp frågan i t.ex. Europarådet. Den brittiska regeringens åtgärder måste bli föremål för skarp kritik såsom stridande mot grundläggande mänskliga rättigheter. Den fara för den sociala utvecklingen som en sådan diskriminering innebär måste klargöras och diskuteras mellan europeiska regeringar. Regeringen svarar nu nej. Den tänker inte blanda sig i. Den vill inte protestera och ta ansvar. Genom detta svar undandrar sig Sveriges regering ansvaret för de homosexuella. Regeringen tar tillbaka den positiva inställning som den tidigare har haft.

Herr talman! Jag tycker att regeringen tar tillbaka sin inställning. Jag tycker framför allt att regeringen undandrar sig sitt ansvar när det gäller de mänskliga rättigheterna, när den inte vill göra det vi föreslår. Vi begär så litet, nämligen att regeringen påtalar att de mänskliga rättigheterna och de homosexuellas rättigheter kränks. Den homosexuella gruppen utgör ingen minoritet. Olika undersökningar har visat att 10 96 av befolkningen är homosexuell. Det är ingen liten grupp. Jag är rädd för att diskrimineringstendenserna och de reaktionära ståndpunkterna lätt kan sprida sig också till andra länder. Det vore värdefullt om Sverige kunde protestera på något sätt.
Fredsprocessen i Nicaragua har tagit nya steg i rätt riktning. Sverige har — vilket ofta understrukits av regeringen och utrikesministern — all anledning att med de medel som står vårt land till buds främja fredssträvandena. Prot. 1987/88:53 Är regeringen beredd att ekonomiskt stötta det centralamerikanska 19 januari 1988 parlament som kommer att byggas upp?

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för det positiva svaret. Det är glädjande att regeringen är beredd att stödja det centralamerikanska parlament som är ett initiativ av Guatemalas kristdemokratiske president Vinicio Cerezo. Han har mycket energiskt strukit under just betydelsen av att staterna i Centralamerika håller samman och utvecklar, också rent organisatoriskt, ett konstruktivt politiskt och ekonomiskt samarbete. Vi hoppas naturligtvis nu att det centralamerikanska parlamentet skall kunna fungera ungefär som Nordiska rådet fungerar i vårt område. Därför är det också glädjande med det nordiska initiativ som utrikesministern berättade om. Fredsprocessen i Centralamerika är en mycket skör process, där inte minst den amerikanska utrikespolitiken har ett avgörande inflytande. Vi fick i dag glädjande nog höra att den amerikanska kongressen har sagt nej till president Reagans begäran om ytterligare stöd till contrasrebellerna. Men, fru talman, för att Sverige aktivt skall kunna stödja fredsprocessen tror jag att vi måste, som utrikesministern var inne på, väga in biståndsaspekterna. Det borde leda till att vi utökar även vårt bilaterala stöd till Guatemala och El Salvador. Att särbehandla och bara ge bistånd till Nicaragua, ett av de tre länder som har varit indragna i mera omfattande väpnade konflikter, kan orsaka problem, av den anledningen att de andra länderna helt hänvisas till bistånd och stöd från USA. Om länder som Sverige då inte knyter några utrikespolitiska eller militära krav till sitt bistånd fortsätter den bindning som vi vill komma ifrån. Frågan är då om utrikesministern mot denna bakgrund är beredd att vidga kretsen av programländer i Centralamerika.

Fru talman! Jag är medveten om de biståndsformer som utrikesministern nu nämner, men man kan ändå inte komma ifrån att den form av stöd som programland innebär har en speciell betydelse för att stärka den utrikespolitik som förs i området. Om vi ändå är beredda att ge ett ökat stöd borde också dessa länder inkluderas som programländer.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är inte fftämmande för att handläggningstiderna i Teheran måste vara något längre än på andra platser med tanke på de svåra omständigheterna. Desto viktigare är det då att ambassaden ges resurser. Utrikesministern svarar att ambassaden i Teheran också får det, för att kunna arbeta snabbt och effektivt. Jag har hört att det finns personer som skulle ha fått besked som knappast kan ses som rimliga, t.ex. att de har fått vänta längre än tre månader på att beställa tid för ett besök på ambassaden, att tiden därefter är två år för att få svar på ansökan om visum samt att 80 96 av ansökningarna avslås. Beskedet att sådana förhållanden inte skall förekomma i framtiden är givetvis mycket tillfredsställande.

Fru talman! Hadar Cars har frågat mig om Sverige kommer att ta några initiativ för att få garantier att utbyggnaden av fosforitbrytningen i Estland inte bidrar till att ytterligare öka föroreningen och förgiftningen av Östersjön. Som jag har meddelat i tidigare frågedebatt har Sovjetunionen, enligt de uppgifter som regeringen har tillgängliga, för närvarande inte planer på att utöka fosforitbrytningen i Estland. Alla Östersjöstater har anslutit sig till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingforskonventionen. Kommissionens styrelse, Helsingforskommissionen, möts i år, efter svenskt initiativ, på ministernivå. Jag kommer självfallet att delta i mötet, som äger rum den 15 februari. Sverige har engagerat sig aktivt i förberedelserna inför mötet i syfte att få tillstånd långtgående åtaganden till skydd för Östersjöns miljö. Bl. a. som ett led i dessa förberedelser besökte jag i januari i år Sovjetunionen. Vid de samtal som fördes i Moskva bekräftades tidigare uppgifter att man har beslutat att stoppa projektet om utökad fosforitbrytning.

Fru talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig vilka förklaringar det finns till den stora antagningen av iranier på läkaroch tandläkarlinjerna. Jan-Erik Wikström har frågat mig hur många iranska studerande som studerar på tandläkarlinjen, läkarlinjen och vägoch vattenbyggnadslinjen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Av integritetsskäl registreras inte de högskolestuderandes medborgarskap. Uppgifter om hur många studerande av olika nationalitet som studerar på olika linjer finns därför inte. Vid ansökningstillfällena lämnar den sökande uppgift om den förutbildning som skall ligga till grund för antagningen. Sådana uppgifter finns hos universitetsoch högskoleämbetet. Av dessa uppgifter framgår att antalet studerande med förutbildning från Iran ökade vid antagningen inför den gångna höstens studier. Till utbildning på olika linjer i högskolan antas gäststuderande, flyktingar och andra sökande med utländsk förutbildning. Sådana sökande antas i konkurrens med övriga sökande enligt de regler som gäller för urvalet till högskoleutbildning. Under de senaste åren har det totala antalet sökande till tandläkarlinjen varit lågt. Det är en förklaring till att det i dag finns många utländska studerande på tandläkarlinjen. Iranska studerande som har uppehållstillstånd i landet får inte diskrimineras vid antagningen, därför att den nuvarande regimen i Iran för några år sedan önskade utbilda läkare och tandläkare i Sverige.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, även om det var mycket intetsägande. Det verkar inte som om utbildningsministern ser detta som något problem. Enligt de upplysningar jag har fått från berörda högskolor är tillströmningen av iranier mycket hög, och man är bekymrad på högskolorna över detta. Detta kan inte utan vidare sägas sakna samband med den utbildning som man tidigare planerade organisera i vårt land åt Khomeini-regimen. Det framgår av de uppgifter jag har fått från tandläkarhögskolan. Jag citerar här en lärare vid tandläkarhögskolan: ”När man i korridoren ibland frågar en del iranska studenter var de skall praktisera om de kommer igenom tandläkarutbildningen svarar de flesta att de skall åka tillbaka till Iran om de är anhängare av regimen.

Jag vill fråga utbildningsministern om han inte är bekymrad över den allmänna utvecklingen dels vid tandläkarhögskolorna över huvud taget, dels vad gäller den exceptionellt höga andelen iranier i dessa utbildningar.

Fru talman! Också jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det var mycket uppseendeväckande uppgifter som pressen kunde publicera när det gällde andelen nyantagna studerande som var iranska studenter. Det uppgavs att 75 av 123 nyantagna tandläkarstuderande kommer från Iran. Detta var naturligtvis uppseendeväckande, just mot bakgrund av den debatt som vi hade här i riksdagen för tre fyra år sedan. Då ville regeringen ta emot 50 Khomeini-trogna studenter för att utbilda dem till tandläkare. Jag, och många andra, reagerade. Vi visste att Khomeini hade låtit avrätta ett stort antal läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Det gällde nu att snabbutbilda andra för att fylla luckorna. Planerna stoppades, efter kraftiga protester i riksdagen, i pressen och även på andra håll. Den fråga man ställer sig är om det vi nu bevittnar är ett försök att kringgå det nej som gavs från svensk sida för tre fyra år sedan. Jag har svårt att tro annat än att det kan förhålla sig så. Det är en riktig princip som utbildningsministern anger, att ingen som har fått uppehållstillstånd här i landet skall diskrimineras. Men man har naturligtvis anledning att fråga sig varför så många kommer till Sverige, söker uppehållstillstånd och sedan direkt styr sina steg till utbildning vid tandläkarhögskolorna. Är det ändå inte naturligt, herr utbildningsminister, att man på departementet funderar över bakgrunden till detta och de konsekvenser det hela kan få?
Fru talman! Myndigheterna är av integritetsskäl förhindrade att ta reda på vad de studerande har för nationalitet, ras eller religion. I och med att en iransk student har fått uppehållstillstånd i landet, kanske som flykting, har vi ingen anledning att utgå från annat än att vederbörande är flykting. Att vidta ytterligare någon undersökning för att se om invandrarmyndigheterna har fattat ett riktigt beslut kan inte tillkomma universitetsoch högskolemyndigheterna. Jag tycker att det är att blanda bort korten om man jämför individuella ansökningar om tillträde till studier i Sverige med det önskemål den iranska staten hade att för ett antal år sedan köpa utbildning i Sverige.
Fru talman! Det faktum att resultatet blir detsamma kvarstår, herr utbildningsminister. Tidigare var tanken att Khomeinis regim skulle köpa utbildningsplatser i vårt land. Den enda skillnaden är uppenbarligen att vi ger hans studenter, som skall ersätta dem som avrättats och jagats i landsflykt, denna utbildning alldeles gratis. Till yttermera visso är man på högskolorna förvånad över de låga kvalifikationskrav som här gäller. Inte minst förefaller UHÄ:s principer för antagning av utländska studenter egendomliga för oss som inte har insyn i dem. Så säger en av mina sagesmän. De iranska studenterna kommer alltså in utan att vara kvalificerade för de studier som de skall bedriva. En stor andel av dem blir också underkända i flera tentamina och får gå kvar i utbildningen mycket länge. Jag frågar än en gång: Tänker inte utbildningsministern åtminstone ta upp den här frågan med universitetsoch högskoleämbetet?
Fru talman! Av tidningsuppgifter att döma har UHÄ larmat utbildningsdepartementet om just detta förhållande. Och hur stor hänsyn man än vill ta till de enskilda studerandes integritet, så har man naturligtvis anledning att inte vara så oerhört blåögd på den här punkten — mot bakgrund av det som hände för några år sedan. Jag tycker det är bättre att man prövar frågan i ljuset av vad som skett än att man om några år skall tvingas konstatera att Sverige har bekostat utbildning av ett antal studerande som efter utbildningen far tillbaka till Iran för att tjänstgöra för den regim som har låtit avrätta ett stort antal läkare, tandläkare och sjuksköterskor samt nu har hittat en metod att med hjälp av Sverige fylla luckorna.
Fru talman! Både tredje vice talman och Jan-Erik Wikström har här framkastat misstanken att de som fått flyktingstatus i Sverige inte skulle vara flyktingar utan på något sätt hemligen utsända av sina regeringar för att skaffa sig utbildning och därefter återkomma till hemlandet. Jag anser det ligga utanför mina möjligheter att pröva huruvida det är fråga om flyktingar eller inte. Jag utgår från att humanitära skäl varit vägledande för dessa personers rätt att komma till Sverige och att här få undergå utbildning. Att de väljer en internationellt gångbar utbildning — såsom utbildning till tandläkare —i stället för studier it.ex. svenskt rättsväsen finner jag naturligt, för ett mycket stort antal flyktingar som kommer till Sverige avser inte att för evigt stanna här.
Fru talman! Utbildningsministern är inte alls intresserad av de uppgifter som jag har lämnat här och som tydligen är allmänt kända vid högskolorna, nämligen att många av dessa studenter rent ut säger att de skall skaffa sig den här utbildningen och sedan återvända till Iran. Det innebär att de inte är flyktingar i egentlig mening. De som verkligen har flytt från Iran på grund av förföljelser som de utsatts för skall vi naturligtvis ta hand om.

Fru talman! Men så aningslös behöver man väl inte vara på departementet att man inte anser sig ha anledning att ta sig en funderare, när mer än 60 96 av de nyantagna studerandena vid svenska tandläkarhögskolor är iranska studenter — mot bakgrund av det som hände för några år sedan. Och när UHÄ till departementet anmäler detta måste det bero på att man inom ämbetet blivit litet fundersam. Det finns ju inte i svensk lagstiftning något Prot. 1987/88:62 förbud mot att man använder sunt förnuft i sina reflexioner. 4 februari 1988
Våren 1987 gav ett enigt utbildningsutskott regeringen i uppdrag att tillsätta en folkhögskoleutredning. När ämnar utbildningsministern tillsätta denna utredning?
Fru talman! Kerstin Keen har frågat mig när jag avser att tillsätta folkhögskoleutredningen. Till svar till jag meddela att utredningen kommer att tillsättas så snart vi inom regeringskansliet är färdiga med beredningen av direktiven. Jag beklagar att detta ärende tagit osedvanligt lång tid.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

Men utbildningsministern föreslog då att översynen i varje fall inledningsvis skulle kunna ske inom regeringskansliet. I flera motioner, bl.a. från folkpartiet, krävdes att utredningen skulle bestå av både parlamentariker från olika partier och folkhögskolefolk — precis så som 1975 års folkhögskoleutredning varit sammansatt. Det var ett enigt utbildningsutskott som ville ha det så. Följden blev också ett tillkännagivande från riksdagen i maj 1987. Redan en månad senare, vid en SÖ-konferens i juni om folkhögskolan, lovade utbildningsministern att utredningen skulle komma till stånd. Faktum är att utbildningsministern redan då sade att direktiven var nästan klara. Månad efter månad gick, men inte såg vi några av de direktiv som var ”nästan klara” i juni. I november ställdes en fråga till utbildningsministern om vart utredningen tagit vägen. Utbildningsministern svarade redan vid det tillfället att förberedelserna tagit onödigt lång tid. Tidningen Folkhögskolan har faktiskt sagt att direktiven är klara, men inte offentliga. Det är därför vi undrar: Vad är det som sker? Har utbildningsministern i denna fråga, liksom när det gäller ÖGY-reformen, svårt att komma fram till ett besked, eller är det svårt att komma fram gentemot finansministern?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat miljöoch energiministern om regeringen är beredd att se över säkerhetskraven i samband med radioaktiva sjötransporter i känsliga farvatten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett antal författningar reglerar transporter av farligt gods. Bland annat har en internationell kod, den s.k. IMDG-koden, utarbetats för sådana transporter där varje godsslag har åsatts en särskild beteckning. Uranhexafluorid finns med och är klassat som lågaktivt. För varje ämnesgrupp finns regler för hur varan skall vara förpackad och hur den skall få transporteras. Reglerna är utarbetade så att varuslaget i sig inte skall medföra risker om en olycka skulle inträffa. Koden skall tillämpas på samtliga fartyg som trafikerar svenska farvatten. Jag anser att våra säkerhetsföreskrifter för transporter av farligt gods är omfattande och syftar till att garantera en så god säkerhet som är praktiskt möjlig att uppnå. Det pågår ett fortlöpande revideringsarbete av regelverken i internationellt samarbete. Jag anser inte att det finns skäl att nu föreslå några förändringar utöver de som aktualiseras genom den fortlöpande översynen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den transport av uranhexafluorid till Västerås som skedde häromveckan väckte ju en hel del rabalder. Det hela kom väl i någon mån att bli en symbolfråga för en större problematik än vad som bara gällde den här transporten. Bl. a. väcktes frågor kring transporter av farliga produkter över huvud taget i så känsliga farvatten som Södertälje kanal och Mälaren. Mälaren är ju huvudvattentäkt för Stockholmsområdet och för andra tättbefolkade områden runt sjön. Dessutom väckte den en hel del frågor kring de radioaktiva transporter som sker i vårt land. I svaret ges en liten redovisning av regelsystemet. Kommunikationsministern anser att reglerna är omfattande och tillfredsställande. Jag tycker att det finns en hel del frågor att ställa. Först och främst är de kommuner som berörs av transporterna i allmänhet inte informerade om vilka farliga transporter som sker, vare sig det gäller radioaktiva produkter eller kemikalier. Det gör att den kommunala beredskapen inte är tillgänglig i samband med de här transporterna. Dessutom är kontrollen av vad som verkligen transporteras ganska dålig. Det har redovisats att t.ex. tullen ofta inte vågar titta på de här varorna och kontrollera att det som transporteras verkligen stämmer med fraktsedeln. Det tycks inte heller finnas någon enhetlig kontroll över hela transportvägen, utan det är de lokala myndigheterna som har huvudansvaret. Det kan inte vara en tillfredsställande ordning. En översyn vore onekligen på sin plats.
Prot. 1987/88:62 Herr talman! Alla fartyg som skall in i Mälaren har plikt att anmäla sig när — 4 februari 1988 de passerar Landsort. Det är alltså inte så att myndigheterna inte har någon Omsverlsämhälen slå kontroll över den trafik som där sker. Vidare har i första hand tullen men i viss mån även sjöfartsinspektionen till SRIETOHa Ver uppgift att kontrollera att de föreskrifter som gäller i sådana sammanhang också följs. Jag menar inte, om Pär Granstedt hade uppfattat det så, att man inte skall observera detta. Vad jag menar är att här finns ett system där man fortlöpande studerar om regelverket behöver förändras, och det är inom ramen för detta fortlöpande uppföljningsarbete som eventuella ändringar av bestämmelserna skall göras. Vi utesluter alltså inte att det blir ändringar av bestämmelserna.
Herr talman! Det är riktigt att det föreligger anmälningsplikt vid Landsort för alla fartyg som skall in i farleden och genom Södertälje kanal. Men det innebär inte att myndigheterna vidt.ex. Södertälje, Strängnäs, Västerås osv. blir informerade om att det kommer en transport som kan vara farlig. Det innebär följaktligen inte att man har någon aktuell beredskap för de risker en sådan transport kan medföra, i varje fall inte enligt de informationer som jag har fått. Det är också riktigt att tullen har en kontrollfunktion, men vi har ju fått redovisat i den debatt som förts kring urantransporter och transporter av andra radioaktiva ämnen att tullen inte har några förutsättningar att verkligen kontrollera att lasten är den som anges på fraktsedeln. Eftersom det rör sig om radioaktivt material och tullen inte har den typen av utrustning som krävs är den kontrollen alltså mycket ineffektiv.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig om regeringen planerar att på sikt lägga ned produktionen av marina örlogsfartyg vid Karlskronavarvet.

under försvarsbeslutsperioden. Aktiviteter pågår dock för att inom ramen för gjorda och planerade försvarsbeställningar och andra beställningar långsiktigt trygga fortsatt utveckling och produktion vid varvet. För att anpassa kapaciteten till den långsiktiga efterfrågan och till en nivå som bedöms medföra att kompetensen vid varvet kan bevaras har Karlskronavarvet inlett förhandlingar om att successivt minska arbetsstyrkan. Denna anpassning av varvets kapacitet till marinens långsiktiga behov är enligt min mening nödvändig. Något beslut i riksdagen att upprätthålla dagens kapacitet vid varvet finns enligt min mening inte.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Äntligen har vi fått ett besked angående Karlskronavarvet. Jag torde kunna tolka försvarsministerns svar på så sätt att försvarsministern åter ställer upp på vad regering och riksdag tidigare har uttalat om en rimlig beläggningssituation för Karlskronavarvet. Karlskronavarvet befinner sig som bekant i kris. Under det här året kommer 250 anställda att få lämna företaget. Ytterligare 350 anställda löper en uppenbar risk att bli varslade om uppsägning, om inte varvet snarast får nya beställningar. Osäkerheten om framtiden medför att anställda söker sig från företaget, och kompetensnivån är därmed i fara. Från moderat håll har vi vid olika tillfällen under föregående år krävt besked av regeringen om personalens framtid. Eftersom varvet är en viktig länk i vårt säkerhetspolitiska system åvilar ansvaret i första hand försvarsministern. I slutet av maj förra året förnekade försvarsministern vid en interpellationsdebatt att det förelåg kris för varvet. Efter varslen om uppsägning av 250 anställda den 30 september förra året har försvarsministern, på de frågor om varvet som ställts av Carl Bildt, Göthe Knutson och mig själv, endast hänvisat till industriministern. Därför är det bra att försvarsministern nu lämnar det här svaret. Men det är hög tid att regeringen snarast skapar möjligheter för nya beställningar till Karlskronavarvet, så att man där kan känna framtidstro och så att de som arbetar där kan upphöra att känna oro för nya friställningar. Men jag känner mig fortfarande litet orolig över det sista stycket i försvarsministerns svar. Kan man, mot bakgrund av det, befara ytterligare neddragningar, dvs. att fler än de 250 som redan är varslade om uppsägning mister sina jobb?

Herr talman! Olle Aulin har beträffande ubåtskränkningarna frågat för det första om regeringens beredningsgrupp kommit till andra slutsatser om kränkningarna än den militära analysgruppen, och för det andra om jag är beredd att tillsätta en ny parlamentarisk ubåtskommission för den händelse — Prot. 1987/88:62 olika uppfattningar föreligger dessa både grupper emellan. 4 februari 1988 För att förbereda regeringens mottagande av överbefälhavarens rapport om bl.a. undervattensverksamhet under andra och tredje kvartalen 1987 fick tre tjänstemän i regeringskansliet i uppdrag att ta del av det underlag på vilket rapporten grundades. Efter slutfört uppdrag redovisade tjänstmännen sina synpunkter för regeringen. På regeringens uppdrag lämnade de därefter samma redovisning till de tre borgerliga partiernas ledare. Regeringen kom till samma uppfattning som överbefälhavaren, nämligen att undervattensverksamhet förekommit under perioden. Vad beträffar nationalitetsbestämningen kom regeringen likaså till samma uppfattning som överbefälhavaren, nämligen att bevis för inkräktarens nationalitet inte kunnat säkras. Regeringen har i samband med och efter överbefälhavarens rapport haft överläggningar med de borgerliga partiledarna. Det visar med vilket allvar regeringen ser på det faktum att undervattensverksamhet fortsatt äga rum under 1987.

Överbefälhavaren skall även pröva och vid behov redovisa andra förslag till åtgärder i syfte att hävda vår territoriella integritet, exempelvis avseende kriterier för vapeninsatser. När överbefälhavaren redovisat sitt uppdrag kommer förnyade överläggningar att äga rum med de borgerliga partiledarna. Jag bedömer att det är ett effektivare och snabbare tillvägagångssätt för att nå resultat än att tillsätta en ny ubåtskommission.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det fylliga svaret. Jag tror att det är bra att det görs en ingående analys av omfattningen och av orsakerna till de ideliga kränkningarna av våra inre vatten. Men det som inte är bra är när man vill ifrågasätta den kompetens som försvarets företrädare och t.ex. analysgruppen besitter på det här området, genom läckor av olika slag. Ta exemplet med den sakkunnige Skölds uttalande om ubåt i Öresund, där han desavouerade ubåtsskyddskommissionens hela arbete. Och ta exemplet som var i pressen för ett tag sedan med antydningar om att regeringens grupp inte skulle dela ÖB:s bedömningar av ubåtskränkningarnas omfattning. Enligt en artikel skulle det föreligga stora skillnader i analys och bedömning mellan regeringens och ÖB:s experter, och jag skulle vilja fråga på vilket underlag man kan göra så olika bedömningar, om redovisningen i artikeln är riktig. 77 Nu säger försvarsministern att regeringen kom till samma uppfattning som ÖB, nämligen att ubåtsverksamhet har förekommit under perioden, men han säger ingenting om omfattningen. Herr talman! Frågan om ubåtskränkningar är av stor politisk betydelse, och det är därför jag tror att det är dags att hänskjuta den till en ny ubåtsskyddskommission. Dennas långsiktiga arbete skulle inte behöva kollidera med de successiva överläggningar som försvarsministern här har talat om. Herr talman! Vad vi dessutom behöver är ökade insatser för att redan nu åstadkomma ett bättre skydd. Sådana insatser kostar stora pengar. Försvarets budget är hårt trängd på alla områden, det vet vi. Därför menar jag att allt tal om omfördelningar, som vi har hört från försvarsministern, inom de givna ramarna är närmast cyniskt. Försvarsbeslutet är urholkat med närmare 800 milj.kr. Försvaret måste skjuta upp viktiga materielbeställningar och repetitionsövningar. Nya anslag måste fram. Jag frågar därför försvarsministern om han är beredd att till riksdagen komma med förslag om några nya anslag till ubåtsskyddsverksamheten.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att försvarets högsta ledning skall uppfylla minimala arbetsrättsliga regler. Jag förutsätter att varje myndighet eller företrädare för en myndighet följer de regler och de avtal som finns inom det arbetsrättsliga området. Varje myndighet har givetvis ett ansvar för att så sker. Mitt svar på Gullan Lindblads fråga är därför att jag inte ämnar vidta någon särskild åtgärd.

Herr talman! Tack för svaret, herr försvarsminister, men låt mig säga att jag är oerhört förvånad över att en tidigare framstående facklig företrädare inte på det minsta sätt tänker agera när en anställd inom försvaret råkar ut på det sätt som jag har beskrivit i min fråga. Försvarsministern ämnar inte ens ta ett samtal med försvarsledningen och ge ökad information i ärendet. Det skall alla veta att det krävs av det minsta lilla fåmansföretag i detta land att det sköter det här med MBL och annat när det gäller arbetstryggheten. I annat fall får man löpa gatlopp. Men försvarsledningen får tydligen bete sig hur svinaktigt som helst. Jag skräder inte mina ord, för det här är nätt upp ingenting annat än en skandal. Man trodde inte vare sig ögon eller öron när man fick höra att landets ÖB i en talarstol och inför massmedia avskedade sin stabsredaktör. Ett exempel löst avskedande, skrev t.ex. Nya Wermlands-Tidningen, och pressen var enstämmig i detta, liksom facket. Det är ju ingenting annat än skandal när landets ÖB inte har mer is i magen än att han kan på det sättet frångå all praxis när det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen. I ett interpellationssvar till Gunnar Hökmark den 25 januari försvarade försvarsministern med näbbar och klor yttrandefriheten för förre arméchefen Nils Sköld och hans agerande när han gjort uttalanden om Nato-ubåtar, helt obekräftade uttalanden. I det här fallet får en tjänsteman helt enkelt bli avskedad av ÖB därför att han kanske har varit litet för frispråkig. Troligen har han haft rätt. Jag vet att försvarsministern inte gärna reser sig ur bänken här i riksdagen, men jag vill ha svar, och får jag inte det så är tystnaden talande nog för hur en f.d. fackföreningsordförande bär sig åt när han blir minister: Anser förvarsministern att de skilda agerandena i de två fallen är rimliga och försvarliga?

Enligt uppgift har regeringen fr.o.m. den 1 januari 1988 infört nya restriktioner för resande över Öresund, så att de som vill göra hushållsinköp endast tillåts en resa per dygn.
Herr talman! Karin Ahrland har påstått att regeringen enligt uppgift har infört nya restriktioner för resande över Öresund så att de som vill göra hushållsinköp endast tillåts en resa per dygn. Hon har frågat mig vad orsaken är till regeringens beslut. Per Stenmarck har hävdat att tullens resurser skall omdisponeras till följd av dessa nya restriktioner och frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd vidta för att förhindra en sådan omprioritering av resurserna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I den bestämmelse som åsyftas sägs att en resande tulloch skattefritt får föra in vissa varor till landet, om han inte har medfört varor av samma slag vid tidigare resa samma dag eller annars med kort mellanrum. Detta är emellertid inte någon ny restriktion när det gäller livsmedel. Samma bestämmelse fanns redan tidigare. I samband med utfärdandet av den nya tullagstiftningen har bestämmelsen gjorts generell så att den omfattar all resandeinförsel. Enligt min mening finns det inte skäl att ha liberalare regler för tulloch skattefri införsel av exempelvis alkohol och tobak än för livsmedel. Regeln gäller också för all resandetrafik från våra nordiska grannländer och således inte bara för Öresundstrafiken. Liknande betämmelser finns för övrigt i Danmark, Finland och Norge. Till Per Stenmarck vill jag tillägga att det är tullverkets sak att inom ramen för sina uppgifter och resurser bestämma hur kontrollverksamheten skall bedrivas. Regeringen har inte gett generaltullstyrelsen något uppdrag att se till att den nu aktuella trafiken skall övervakas särskilt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Låt mig gärna säga att det förhållandet att det inte är någon ny restriktion gör den inte mera berättigad. Sedan vill jag gärna hålla med finansministern om att det inte heller enligt min uppfattning föreligger skäl att ha liberalare regler för tulloch skattefri införsel av alkohol. Men frågan handlade faktiskt inte om det, utan föranleddes av en stor nyhetsartikel om något som i folkmun redan kallas lex Småland. Artikeln påpekade att man nu inte får åka från Helsingborg till Helsingör två gånger om dagen och handla. Det står i strid med nya bestämmelser. En tullare var intervjuad och sade att det kanske inte var tullens angelägnaste fråga att ägna sig åt att kontrollera hur många gånger fru Svensson från Mönsterås åkte fram och tillbaka. Det tycker jag var en klok avvägning av den tullaren. En sådan bestämmelse, finansministern, oavsett om den är ny eller gammal, väcker bara onödig förargelse. Nyttan av den står inte i proportion till irritationen. Den är ju omöjlig att kontrollera. Vi har ju inte pass eller visum till Danmark. Folk kan åka över på många ställen. Dessutom får man gärna köpa 15 kilo livsmedel under en resa, men man får inte samma dag resa en gång och hämta 10 kilo och en gång till samma dag och hämta 5 kilo. Livsmedel är tunga att bära, och det finns för mig ingen som helst mening med en bestämmelse som denna. Jag vill också säga att jag har svårt att tro att den gränshandel som pågår, och som säkert alltid kommer att pågå i varje fall så länge inte Sverige är med i EG, någonsin kan vara ett så allvarligt problem att man måste ingripa med sådana här kineseriregler. Om sparsamma smålänningar vill åka till Skåne och Danmark och ta sig över två gånger och handla, kan jag inte tycka att det är så farligt. Låt mig fråga: Vad betyder ”kort mellanrum”? Om det inte är kort mellanrum får de åka och handla. Det kunde vara bra att få en förklaring till den formuleringen.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

Av 236 kilo beslagtagen cannabis togs 151 kilo eller 64 96 i Helsingborg. Detta sker efter ett stort och betydelsefullt arbete. Likväl är det förmodligen bara en bråkdel av all insmugglad narkotika som kan beslagtas. Helsingborg och Skåne tenderar att bli något av en transitregion för narkotikahandeln i Skandinavien. Denna utveckling måste till varje pris stoppas. Härvidlag gör tullen inom ramen för sina resurser ett utomordentligt betydelsefullt arbete. Det är också positivt att finansministern i budgetpro positionen föreslår en ökad satsning på fler narkotikahundar. Det är mot den bakgrunden beslutet att stoppa det s.k. turandet över Öresund skall ses. De nya bestämmelserna, som innebär att tullverket bara tillåter en inköpsresa per dygn, kräver rimligtvis ökad kontroll, oavsett vem det är som har beslutat om dem. Antingen kräver vi då att tullen i Helsingborg jobbar ännu mer — men det tror jag är att kräva för mycket. Den gör redan i dag inom ramen för sina resurser ett stort och utomordentligt arbete. Eller också tvingas tullen eftersätta viktigare uppgifter. Låt mig fråga finansministern: Är finansministern beredd på konsekvenserna av att annan och betydligt allvarligare smuggling smiter igenom?
Herr talman! Man skall inte begära att riksdagens ledamöter känner till alla lagar de har varit med om att stifta. Men ordföranden i justitieutskottet borde väl ändå stå något närmare innebörden i lagstiftningen än andra. Nu har man varit med att anta denna lag för många herrans år sedan. Den har funnits i ett par årtionden, och det har inte varit något som helst bråk med tullen om hur den skall tillämpas. Jag tänker inte heller ställa till bråk med tullen. Enklast vore att inte ni gjorde det heller. Då fortsätter det att vara precis som det alltid har varit, och vi behöver inte snacka mer om saken.
Herr talman! Då får jag påpeka för finansministern att riksdagen har i lag, som jag varit med om att stifta, givit finansministern en fullmakt att utfärda en förordning. Det är i den förordningen som denna bestämmelse står och tydligen har stått ganska länge. Justitieutskottets ordförande ligger alltså icke bakom formuleringen om korta mellanrum. Sedan tycker jag förstås, liksom justitieutskottets ordförande, att man inte skall vare sig stifta lagar eller utge förordningar som det är omöjligt att kontrollera efterlevnaden av. Jag noterar att landets finansminister tydligen håller med mig, att detta är en lag som man inte behöver kontrollera så mycket. Men då borde han ta konsekvenserna och ta bort den sista meningen i förordningen.
Herr talman! Jag har riktat denna fråga till finansministern eftersom man på generaltullstyrelsen, i varje fall enligt tidningsuppgifter, säger att det inte är tullens fel att inköpsresandet begränsas. Man hänvisar till finansdepartementet. Låt mig också säga att det självklart aldrig varit tanken att människor skall resa fram och tillbaka över Öresund flera gånger om dagen och göra jättelika inköp. Men hur skall det gå att kontrollera? Det finns flera färjor för denna trafik, både i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Om denna övervakning skall prioriteras krävs en ökning av resurserna, såvida man inte är beredd att ta de konsekvenser som det annars innebär. Jag litar naturligtvis på finansministerns ord från talarstolen i dag, att det inte är finansministern som kommit med några nya regler, och att tullen fortfarande har rätt att tolka reglerna så som man alltid gjort.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om regeringen är beredd att ta upp förnyade diskussioner med den danska regeringen angående en omklassificering av färjeleden Ystad-Bornholm till ”lång rutt”. Bakgrunden till Per Stenmarcks fråga är en norsk-svensk överenskommelse om att efter ansökan av ett norskt rederi ge dispens fr.o.m. den 1 januari i år från gällande bestämmelser om proviantering med obeskattade varor och om resandes tulloch skattefria införsel av varor för färjelinjen Sandefjord Strömstad. Som framgått av tidigare diskussioner om ändrad klassificering av färjelinjen Ystad-Rönne har det trots upprepade försök inte lyckats att få till stånd en motsvarande överenskommelse med Danmark. Det finns för närvarande inte heller något som tyder på att man från dansk sida skulle vara beredd att tillåta tulloch skattefri försäljning ombord på färjor som trafikerar leden Ystad-Bornholm.

Herr talman! Låt mig återigen få tacka finansministern för svaret. I generaltullstyrelsens bestämmelser anges att rätten att införa varor tullfritt är begränsad när en resande ankommer med fartyg i trafik mellan danska och svenska hamnar i Öresund och Östersjön — på den svenska sidan går gränsen vid Kalmar i norr. Vidare finns en begränsning mellan den norska och svenska gränsen vid västkusten ned till Lysekil. Sådana färjelinjer kallas ”korta rutter” oavsett hur långa de är. Därmed är också försäljning ombord kraftigt begränsad. Regeringen har nu beviljat ett undantag från den av mig här åberopade bestämmelsen. Det gäller färjeleden mellan Strömstad och norska Sandefjord. Detta tycker jag är ett positivt beslut som säkert innebär fördelar för både rederiet, de båda orterna och resenärerna. I olika omgångar har jag och många med mig framfört krav att också färjeleden Ystad-Bornholm skall klassificeras som en ”lång rutt”. Den borde rimligtvis klassificeras som en lång rutt med tanke på det avstånd som gäller. Det skulle möjliggöra samma bestämmelser som gäller för färjeleder med jämförbara avstånd. Det skulle innebära en satsning på orter på både den svenska och den danska sidan som satsar hårt på turistnäringen, och det skulle innebära ett klart och entydigt uppsving och större möjligheter för dessa orter. Jag är emellertid tacksam för finansministerns positiva inställning, och jag utgår från att han vid lämpligt tillfälle återigen kommer att aktualisera Prot. 1987/88:62
Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhandsbeskeden i framtiden skall kunna erhållas inom rimlig tid. Under år 1987 förlängdes väntetiden i förhandsbeskedsärenden i fråga om direkt skatt hos riksskatteverkets rättsnämnd till drygt tolv månader. Enligt vad jag inhämtat beror den förlängda väntetiden främst på stor personalomsättning på handläggarnivå vid nämnden. Personalförhållandena har emellertid förbättrats, och verket räknar med att väntetiden skall förkortas. Jag håller med Margit Gennser om att den långa väntetiden är otillfredsställande. Jag har blivit upplyst om att riksskatteverket avser att inom kort till regeringen lämna förslag om en förändring av nämndens organisation till kommande halvårsskifte. Vid behandlingen av det förslaget kommer jag att närmare överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med de påtalade långa handläggningstiderna.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Feldt för svaret. Det är bra att finansministern instämmer i det som jag sade om att det är beklagligt att väntetiden när det gäller förhandsbesked är över tolv månader. Det betyder att förhandsbeskeden inte gör någon som helst nytta. Institutet med förhandsbesked kom som bekant till redan på 1950-talet. Motivet var att man skulle få en större likformighet, dvs. bättre rättssäkerhet, i beskattningen. När proposition 1980/81:17 om skatteflykt behandlades här i riksdagen konstaterade man följande i propositionen: Förhandsbesked i fråga om skatteflyktsklausulen skall i dessa och andra avseenden lämnas enligt samma regler som gäller för förhandsbesked i andra skattefrågor. Det är inte möjligt att redan nu bedöma i vilken omfattning den utvidgade rätten till förhandsbesked kommer att inverka på rättsnämndens arbetsbelastning. Skulle belastningen komma att öka mer påtagligt, får det övervägas vilka åtgärder som kan bli behövliga. Det är nämligen angeläget att förhandsbesked kan lämnas snabbt. Det var trevligt att höra att finansministern hade börjat överväga åtgärder. Men jag måste påpeka att Knut Wachtmeister redan 1987 väckte en motion i vilken han krävde bättre handläggning av förhandsbeskeden. Visserligen avstyrktes motionen av skatteutskottet, men problemet fanns där. Man har således väntat litet för länge. Men det är bra att en omorganisation nu kommer att ske och att man tar itu med dessa problem. Vi måste ordna detta 83 snabbt. Skulle man inte, herr finansminister, redan nu kunna omfördela resurserna litet grand inom riksskatteverket, så att man verkligen tar itu med denna fråga och så att inte rättssäkerheten äventyras? Kom ihåg att rådgivare som gör upp bokslut, deklarationer, osv. måste följa skattelagstiftningen. Därför är det viktigt att de kan få förhandsbesked.
Herr talman! Om man på riksskatteverket vill göra omfördelningar inom ramen för dess resurser har man full frihet att göra det. Men jag vill bara erinra om vad som står i svaret, nämligen att problemet inte berodde på brist på personal — antal tjänster — utan på stor personalomsättning, vilket i sin tur innebär att ny personal skulle lära sig dessa svåra frågor. Denna situation har nu förbättrats, och man har från riksskatteverket informerat mig om att man räknar med att väntetiden kommer att förkortas. Men vi skall dessutom försöka organisera detta bättre.
Herr talman! Det är utmärkt med en bättre organisation, men dessa frågor skulle ha följts upp mycket tidigare. Det stod redan i propositionen i början av 1980-talet. Om man har ont om personal och stor personalomsättning beror det kanske på att rekryteringen sker på fel sätt. Men bättre rekrytering och större omfördelning av personalen redan nu skulle innebära en förbättring. Jag har talat med auktoriserade revisorer i Malmö, och de är mycket bekymrade över denna situation. Jag är emellertid glad över att finansministern kommer att uppmärksamma detta i framtiden.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat industriministern om han är beredd att medverka till en ändring i ett regeringsbeslut rörande Pågens Familjebageri AB. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen avslog den 17 december 1987 bolagets ansökan om att få utnyttja sin allmänna investeringsfond för en utbyggnad av bolagets bageri i Malmö. Ansökningen avsåg investeringar under ett flertal år. Bifall till denna typ av ansökningar förutsätter regelmässigt att företaget gör insatser som är av särskild betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Några sådana åtaganden förekom inte i det aktuella ärendet. Svaret på Sten Anderssons fråga är alltså nej.
Herr talman! Jag tackar för svaret. När man hör detta svar och tänker på att det handlar om att företaget vill använda sina egna pengar, undrar man om detta kan hända bara i Sverige. Detta företag i Malmö, Pågens Familjebageri, har en mycket stor export. Företaget räknar med att kunna utöka denna export. Företaget har begärt att få använda sina egna pengar för att bygga ut i Malmö och skapa 70-80 nya arbetstillfällen. Svaret på denna begäran är nej. Herr statsrådet borde ha klart för sig att detta företag exporterar varor till Frankrike och England och att man därför inte kan utesluta, med tanke på omständigheterna, att företaget skulle tjäna på att förlägga tillverkningen utomlands, eftersom transportkostnaderna för produkterna, skorpor, är mycket höga. Då måste väl statsrådet förstå att det är regionalpolitiska synpunkter som kommer att väga mycket tungt. Detta företag har alltså inte begärt några bidrag; det har egna pengar men får inte använda sina egna pengar. Men ungefär samtidigt som detta företag fick avslag på sin ansökan om att få utnyttja sin allmänna investeringsfond fick ett bageri i Norrland 7 milj.kr. i stöd för att kunna starta en verksamhet. Är inte detta uppochnedvända världen?

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag ämnar uppfylla en gjord utfästelse om extra ekonomisk hjälp till Kinda kommun. Anna Wohlin-Anderssons fråga är baserad på ett svar som jag lämnade till Mona Saint Cyr i riksdagen den 12 mars 1987. Regeringen hade då i 1987 års budgetproposition lagt fram ett förslag till reformerat skatteutjämningssystem. Reformen innebar en sänkning av grundgarantierna i södra delen av landet, för Kinda kommuns del från 105 97 till 102 76 av medelskattekraften för år 1988. Bidragsminskningen för Kinda kommun kunde beräknas till ca 3,5 milj.kr. Enligt förslaget i budgetpropositionen skulle de kommuner som fick en kraftigt försämrad budgetsituation för år 1988 till följd av reformen få kompensation. Till dessa kommuner hörde Kinda. Jag svarade därför Mona Saint Cyr att Kinda kunde påräkna kompensation i form av extra skatteutjämningsbidrag. Som bekant fick inte förslaget till reformerat skatteutjämningssystem majoritet i riksdagen. Det blev således ingen minskning av skatteutjämningsbidraget till Kinda kommun för år 1988. Behovet av kompensation föll därmed också bort.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Finansministern säger att orsaken till att Kinda inte fått extra skatteutjämningsbidrag är att regeringen inte fick igenom sitt skatteutjämningsförslag. Men när finansministern gav sitt unika löfte — det var ett ganska unikt löfte som Kinda fick — fanns inte denna eller någon annan reservation heller för den delen med. Kinda har förlorat först 1,3 milj.kr. i extra skatteutjämningsbidrag som kommunen fick 1987 och sedan 1,7 milj.kr. i vanligt skatteutjämningsbidrag. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet kostade Kinda ungefär en halv miljon, dvs. att Kinda sammanlagt förlorat 3,5 miljoner, som också finansministern nämner i sitt svar. Till saken hör också att Kinda förlorat 175 arbetstillfällen under de senaste två åren. Om man ställer detta i relation till folkmängden i Kinda resp. Stockholm, är det samma som att Stockholm skulle ha förlorat 14 000 arbetstillfällen. Kinda är alltså i högsta grad i behov av extra pengar. Uppgörelsen från våren 1987 mellan folkpartisterna och regeringen har inte lagt en bättre grund för Kindas ekonomi.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat statsrådet Johansson om han avser att lägga fram en proposition för vårriksdagen om slopande av omsättningsskatten på valutautlänningars handel med svenska aktier. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Omsättningsskatten på aktier infördes den 1 januari 1984 och höjdes till 2 Jo den 1 juli 1986. De fördelningspolitiska motiven till omsättningsskatten kvarstår. Kursutvecklingen på Stockholms fondbörs har varit stark under de senaste åren trots förra höstens kraftiga nedgång. Regeringen har därmed för närvarande inga planer på att ändra nivån på skattesatsen på omsättningsskatten på aktier vare sig för valutautlänningar eller för valutainlänningar.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

För första gången på 1980-talet har nu förra året redovisats en nettoimport av svenska aktier, och detta till ett så stort belopp som mer än 4 miljarder. År 1986 exporterade vi för drygt 2 miljarder och 1983 för ungefär 6 miljarder. Att omsättningsskatten på aktiehandeln har en mycket stor skuld till denna kraftiga svängning torde vara ställt utom allt tvivel. Trendbrottet som skedde under andra halvåret under 1986, när omsättningsskatten just hade fördubblats, är ett bevis så gott som något. Om nu börsraset i oktober också är en bidragande orsak, vilket är troligt, har Stockholmsbörsens uppgång med 20 Yo i varje fall inte satt sina spår på den aktiehandel som frågan gäller. Jag tror att finansministern måste hålla med mig om att det är lätt att förlora exportmarknadsandelar och svårt att vinna tillbaka dem. Nu säger finansministern att de fördelningspolitiska motiven till omsättningsskatten kvarstår. Men för en omsättningsskatt på utlänningars handel med svenska aktier borde det inte föreligga några fördelningspolitiska motiv. Min naturliga följdfråga är om inte finansministern anser att det skulle vara bra för Sverige om vi ånyo fick en export av aktier. Hur stor skall nettoimporten behöva bli innan finansministern tar ärendet till omprövning?
Herr talman! Knut Wachtmeister hävdar trosvisst att det inte råder några som helst tvivel om att omsättningsskatten är orsaken till att en del handel med svenska aktier inte längre äger rum på Stockholms fondbörs. Jag tror man kan anföra åtskilliga faktorer som kan förklara denna omständighet. Det går inte att isolera omsättningsskatten som den enda orsaken. Jag håller med statsrådet Johansson i hans bedömning att vi inte är betjänta av ett stort kapitalutflöde via import av svenska aktier som i dag finns utomlands. Men både statsrådet Johansson och jag anser att vi har ett alldeles för dåligt underlag för att bedöma huruvida omsättningsskattens höjd i Sverige är en möjlig orsak i sammanhanget. Vi vill alltså avvakta.

Herr talman! Jag beklagar att inte finansministern är lika förstående för problemet som uppenbarligen statsrådet Bengt K Å Johansson var i debatten förra veckan. Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna avskaffa skatten på utlänningars handel med svenska aktier. När utlänningar köper annat dras skatten av vid gränsen. Det här är ett mycket stort problem, som innebär att viktigt kapital undandras från Sverige. Jag vet inte ifall det är förmätet att ge finansministern ett råd, men jag skulle ändå våga föreslå att statsrådet i stället för den proposition som aviserats om ytterligare skatt på värdepapper föreslår slopande av omsättningsskatten på utlänningars handel med svenska aktier. Det skulle gagna svenskt näringsliv. Jag beklagar att finansministern så kategoriskt yttrar sig i svaret att det förefaller som om ställningarna var låsta från finansministerns sida.

Herr talman! Karin Ahrland har — mot bakgrund av att riksdagen hösten förra året avslog ett motionsyrkande om att man i vissa fall skall kunna få ett annat personnummer — frågat justitieministern om regeringen avser föreslå riksdagen att med ändring av beslutet i höstas underlätta för förföljda kvinnor att byta personnummer. Frågan har överlämnats till mig. Enligt gällande regler har riksskatteverket möjlighet att efter ansökan ändra en enskilds personnummer. Verkets beslut kan överklagas till regeringen. Praxis är mycket restriktiv. Ett personnummer ändras praktiskt taget enbart när födelsetiden inte återges riktigt eller när födelsenumret anger fel kön. Författningsregleringen hindrar emellertid i och för sig inte att ett personnummer ändras av något annat skäl. Det kan vara så att den som utsätts för våld och förföljelse inte har fått tillräcklig hjälp av att uppgift om namn och adress har sekretessbelagts i olika myndighetsregister och att andra former av stöd inte heller har gett avsedd effekt. Då kan man pröva utvägen att myndigheterna hjälper den enskilde att genom personnummersoch namnändring skapa sig en ny identitet. För egen del är jag beredd att medverka till detta. Samtidigt är jag naturligtvis medveten om att det är förenat med betydande problem att tillåta ändring av i och för sig riktiga personnummer. Inom regeringskansliet ägnar vi uppmärksamhet åt frågan om skydd för identitet och personuppgifter. Något förslag om lagändring avseende personnummer är emellertid inte aktuellt med hänsyn till de möjligheter som redan finns att i exceptionella fall hjälpa de enskilda.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag risade finansministern i förra frågan, men han kan i alla fall få en liten ros nu. Det är naturligtvis bra om finansministern ingriper i det ärende som det är fråga om. Det måste vara trevligt att kunna lova att man hjälper när det är ett så beaktansvärt ärende som i det här fallet. Jag talar om Expressens artikel om den förföljda kvinnan Anna. Vi begärde i en folkpartimotion som avslogs att man skulle underlätta byte av personnummer. Att det finns teoretiska möjligheter är alldeles klart. Men nu har finansministern också själv medgett att praxis är mycket restriktiv och gett exempel på när man tillåter ett byte av personnummer. Jag skulle, herr talman, kunna ta upp en lång stund av kammarens tid med att läsa upp brev från fler kvinnor än Expressens Anna som skulle behöva byta personnummer. Jag kan bara beklaga att riksdagen inte ställt sig bakom vårt förslag om den lilla lagändring som skulle behövas för att man skulle kunna luckra upp praxis. Det hade varit bättre med en mindre lagändring, så att dessa kvinnor inte skall behöva gå till regeringen och besvära finansministern. Nu kommer det kanske ganska många ärenden.

Herr talman! Ingrid Andersson har, mot bakgrund av vissa uppgifter om att polisen fortfarande söker modern till ”hittebarnet i Enköping”, frågat mig om jag har möjlighet att verka för att polisen avskriver fallet så att barnets bästa kan tillgodoses. För mig är det självklart att de myndigheter som är engagerade i fallet måste ha barnets bästa för ögonen. De brottsutredande myndigheterna har emellertid också andra vitala samhällsintressen att bevaka i sammanhanget. Enligt vad jag har inhämtat är numera moderns identitet känd för polisen. Ledningen av förundersökningen har flyttats över till chefsåklagaren vid åklagarmyndigheten i Enköping. Hur förundersökningen skall bedrivas bestäms enligt regler i bl.a. rättegångsbalken. Det är något jag varken bör eller får lägga mig i.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det finns skäl för mig att diskutera litet mer principiellt, eftersom förhållandena har ändrats sedan jag ställde frågan. I de sällsynta fall som liknar det aktuella i Enköping rör det sig om kvinnor som har tillgripit en desperat åtgärd därför att de har varit i en ytterst svår och pressad situation och kanske varit sjuka. Det är inte fråga om någon avsikt att skada ett barn. Tvärtom syns avsikten vara att någon skall ingripa. För mig är det mycket tydligt att det är stöd och hjälp som behövs och att skuldfrågan är underordnad. Barnets bästa måste vara samhällets stora intresse. Då behövs det lugn och ro, för annars blir rädslan för åtal, rättegång och offentlighet det allt överskuggande, och barnet blir lidande. En eventuell återförening blir omöjlig att diskutera då. Andra omvårdnadsformer kan också fördröjas. Detta är till men för barnet. Nu diskuteras i justitiedepartementet och allmänt en uppstramning av kriminalpolitiken. Jag ser en risk i att de signalerna tolkas generellt, och jag ser en risk att detta kan få en negativ inverkan när det gäller polisens val av handlingslinje i det aktuella fallet och liknande fall. Därför är det viktigt att justitieministern uttalar sig för att det finns fall där det är skäligt att sociala aspekter och socialt stöd ges stor tyngd och att det är riktigt att se till barnets bästa och handla i enlighet med detta. I går uttalade sig justitieministern till förmån för en kärleksfull men bestämd inställning i fråga om ungdomar som begår brott: de kan överlämnas utan åtal till social myndighet. Jag hoppas att hon i dag vill uttala att samma kärleksfulla bedömning kan gälla för kvinnor i sådana fall som vi nu diskuterar och att detta kan innebära att polisen väljer att inte väcka åtal, utan överlämnar fallet till sociala myndigheter. Finns ingen sådan laglig myndighet tycker jag att lagen behöver ändras. Jag hoppas att vi är överens om att ett nitiskt polisarbete och ett eventuellt åtal inte är det som är mest värt att prioritera i sådana här fall.

Herr talman! Vi kan och skall inte diskutera enskilda fall i den här kammaren, men jag vill mycket bestämt vända mig mot vad Ingrid Andersson nu säger. Den beskrivning som hon ger av polisens arbete i det här fallet är nämligen inte riktig. Polis och åklagare har hittills tagit största möjliga hänsyn till den här kvinnan. Vid de kontakter som vi har haft har det visat sig att de är mycket medvetna om att detta fordras i sådana här situationer. De skall också göra så i fortsättningen. Det finns ingen anledning att påstå att polisen är övernitisk i det här fallet. De har inte varit det, och jag tror inte att polis i allmänhet är det i sådana här situationer heller. Man kan naturligtvis diskutera de här fallen principiellt. Jag tror som Ingrid Andersson att det i alla sådana här situationer finns en tragisk bakgrund. Men det får inte hindra att man kanske också måste fundera över barnets bästa — även om moderns avsikt inte har varit att skada barnet. Under historiens lopp har det faktiskt blivit skador på barn även när avsikten inte har funnits. Det finns ingen möjlighet att ge åtalsunderlåtelse därför att kvinnan är ung, för hon är inte så ung. Om det skall ges någon åtalsunderlåtelse av andra skäl är en fråga som jag inte kan ha någon uppfattning om. Det måste vara åklagaren som tar sådana hänsyn. Det har diskuterats om man inte skulle kunna låta socialtjänstlagen vara användbar i de här sammanhangen. Men den lagen är till för om det finns speciella skäl av missbrukskaraktär e.d. och kan inte användas när det handlar om att beivra brott — då tror jag att vi skulle komma i en mycket konstig situation. Barnets bästa skall vi ha för ögonen, och det skall gälla alla inblandade. Jag vet att polisen i det här fallet har skött sig på bästa möjliga sätt, och jag hoppas att alla andra gör det också.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det stora engagemanget, det utförliga svaret och kompletteringen. Jag måste betona att jag inte har gett mig in i den här frågan därför att jag misstänker att polisen skulle vara särskilt hård och omöjlig. Men de lagar och regler som vi har och den diskussion som förs just nu om en uppstramning av kriminalpolitiken kan möjligen få en inverkan som jag tycker skulle vara olycklig. Vi är helt överens omatt barnets bästa skall prioriteras. Men det finns ju en lag för unga lagöverträdare som har begått något brott. Om man finner det lämpligt kan man överlämna fallet till sociala myndigheter för åtgärder. Jag ville bara påvisa att en liknande möjlighet kunde finnas i sådana här fall.

Herr talman! Den dag i december då det borgerliga förslaget om familjepolitikens inriktning presenterades var en mycket viktig dag när det gäller att förbättra välfärden i vårt samhälle. Förslaget visar vem som står för förnyelsen i svensk politik, förnyelsen i fråga om den familjepolitik som har en rad olika brister.

Politiken har orsakat styrning och skapat problem för familjerna, såväl sociala som ekonomiska. Den har också förorsakat onödiga brister i barnomsorgen. Låt mig, herr talman, under fem punkter redovisa fördelarna med det borgerliga förslaget. För det första ökar valfriheten för familjerna. Det är sannerligen en mycket viktig del när det gäller att få en bättre familjepolitik. Detta innebär att föräldrarna själva kan bestämma i fråga om barnomsorgens inriktning, arbetets fördelning och uppläggning. De kan välja om de vill ha kommunal barnomsorg, privat barnomsorg eller barnomsorg i kyrklig regi eller om de själva vill ta hand om barnen när de är små. En ökad valfrihet har varit en viktig del i förslagets uppbyggnad. För det andra ökas rättvisan. Det innebär att även de familjer och föräldrar som har små förskolebarn och behöver barnomsorg nu får en väsentligt förstärkt och förbättrad ekonomi. Bidraget utgår inte ensidigt till dem som har kommunal barnomsorg. Denna förbättring får de familjer som hittills inte har fått någonting alls, och det utan att de familjer som har kommunal barnomsorg på något sätt straffas. Även de familjer som har haft och har kommunal barnomsorg får en förbättring. Det här är viktigt, framför allt för de grupper som av olika skäl i dag inte får del av den kommunala barnomsorgen. Här återfinns bl.a. det stora LO-kollektivet. Vi vet att LO-kollektivet är underrepresenterat när det gäller kommunal barnomsorg. Den borgerliga familjepolitiken är bättre för LO-arbetarna än den socialdemokratiska. En ökad rättvisa är viktig i samband med en förändring av familjepolitiken. Herr talman! För det tredje är det borgerliga förslaget bättre för barnen — detta är egentligen den allra viktigaste punkten i detta sammanhang. Föräldrarna, som i alla avseenden står närmast barnen, får genom detta förslag ökad möjlighet att själva bestämma över barnomsorgen. Det är föräldrarna som bäst känner barnens behov, t.ex. när det gäller risk för infektioner. Det kan också vara så, att personkemin inte fungerar när barn och föräldrar hänvisas till enbart en form av barnomsorg. Jag har själv när jag hade småbarn i förskoleåldern drabbats av just detta problem. Med det borgerliga förslaget ökar möjligheten att anpassa barnomsorgen efter barnens behov utifrån den insikt föräldrarna har om vad som är bäst för deras barn. Genom den uppläggning som är presenterad i förslaget får man också möjlighet att ägna mera tid åt barnen. För det fjärde innebär förslaget att det blir bättre för personalen. Möjligheterna ökar för dem som — kanske för hela livet, därför att de är intresserade av det — har valt att arbeta i detta yrke, som innebär att man viger sitt liv åt barn och arbete inom barnomsorg. Genom förslaget ökar möjligheten för dem som arbetar i dessa viktiga yrken att välja arbetsgivare. Man har möjlighet att i större utsträckning än i dag själv starta barnomsorg. Man har vidare möjlighet att påverka inriktningen av barnomsorgen i enlighet med vad man själv anser vara bäst i den situation som man är ställd att verka i. Man kan utveckla sina egna idéer. Det borgerliga förslaget är alltså bättre för personalen än vad det socialdemokratiska förslaget är. För det femte: Man klarar kapacitetsbristerna i nuvarande barnomsorg bättre med det borgerliga förslaget än med den ensidiga satsning på kommunal barnomsorg som socialdemokraterna vill ha. Vi vet ju att önskemålen varierar. Genom att många av föräldrarna vill ha alternativ, kan de föräldrar som efterfrågar kommunal barnomsorg få det. Valfriheten ökar alltså totalt sett. Även möjligheterna att få kommunal barnomsorg för dem som så vill ökar genom den konstruktion som vi har presenterat i detta sammanhang. Som bekant innebär förslaget 15 000 kr. i vårdnadsbidrag per förskolebarn och år. Marginaleffekterna blir inte negativa, eftersom bostadsbidragen inte skall påverkas i detta sammanhang. Det blir vissa marginaleffekter i andra avseenden. Men det är viktigt att slå fast att bostadsbidragen inte påverkas, vilket för närvarande är fallet när det gäller vissa förmåner. Vi föreslår en rätt till avdrag med upp till 15 000 kr. för styrkta barnomsorgskostnader. Vi föreslår vidare att den ATP-grundande tiden för föräldrar som själva tar hand om sina småbarn förlängs till att gälla för hela förskoleåldern. Detta innebär en förbättring av ATP-systemet. När det gäller finansieringen har vi sagt att en familj som har kommunal barnomsorg förutsätts, av de 15 000 kr. som den får, betala 12 000 kr. i förhöjd avgift till kommunen, samtidigt som statsbidragen till kommunerna minskar i motsvarande grad. Detta innebär i sig ingen förändring för kommunerna när det gäller finansieringen. Det spelar ju ingen roll om kommunen får 12 000 kr. av staten eller av föräldrarna. Men det är en väsentlig förbättring för föräldrarna, eftersom de ju får 15 000 kr. per barn och bara betalar 12 000 ytterligare i avgift — en nettovinst på 3 000 kr. Om vi så bara ser till denna i och för sig begränsade men ändå viktiga förändring, handlar det om den genom tiderna största ekonomiska förbättring som någonsin har gjorts för föräldrar med barn i förskoleåldern. Jag vill säga detta, eftersom det i den allmänna debatten nu framförs mycket märkliga argument. Det talas om att hela vårdnadsbidraget i princip skulle gå till ökade kostnader för den kommunala barnomsorgen. Det cirkulerar också vissa räkneexempel med vilka det påstås att det skulle kunna bli fråga om ett så högt belopp som 17 000 kr. i ökade avgifter. Men de tre borgerliga partierna har förutsatt 12 000 kr. Vi är överens med våra kommunalpolitiker om detta. Vi litar på våra kommunalpolitiker. Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern: Om vi får en borgerlig regering och därmed en bättre familjepolitik, skulle socialdemokratiska kommunalmän då sabotera denna reform genom att i socialdemokratiskt styrda kommuner höja avgiften med 17 000 kr. i stället för 12 000? Det är viktigt att barnfamiljerna får besked på den punkten. Är svaret ja, visar ju detta att det finns ännu större anledning att rösta borgerligt även i kommunalvalet, vilket skulle garantera en rimlig proportion mellan avgiftshöjningar och den förstärkning som barnfamiljerna får i samband med införande av vårdnadsersättningen. Herr talman! De socialdemokratiska argumenten för att försöka bemöta detta förslag ger de facto ett mycket förvirrat intryck. Man vet inte på vilket ben man skall stå. Jag tror att flitens lampa har lyst långt in på nätterna i kanslihusets olika rum i försöken att hitta nackdelar med förslaget. Men man har väldigt svårt att hitta sådana. Man försöker att konstruera det ena argumentet efter det andra. Ena gången är beloppen så stora att de hotar ekonomin och skapar inflation. Andra gången är beloppen för små — det är inte av något intresse för barnfamiljerna att få 15 000 kr. Beträffande finansieringen säger man att förslaget raserar väldigt mycket av kommunal ekonomi, samtidigt som de egna indragningarna inte alls skall ha denna effekt. Man säger vidare att förslaget hotar jämställdheten. Det senare argumentet tycker jag är ganska egendomligt, eftersom det i sig ju skulle innebära att en ökad valfrihet för familjerna vore ett hot mot jämställdheten. Jag tycker att detta är att direkt nedvärdera kvinnan i familjen. För ett par tre dagar sedan läste jag en artikel i Dagens Nyheter, där det var en debattör som framförde just detta argument. Hon menade att det i många familjer är så, att kvinnan måste säga att familjen inte klarar sin ekonomi om hon inte går ut på arbetsmarknaden. Och då skulle mannen ge med sig, så att kvinnan får gå ut på arbetsmarknaden. Detta resonemang är egentligen horribelt. Det förutsätter ju att vi måste ha fattiga familjer för att klara jämställdheten. Jag vägrar tro på den typen av argument. Jämställdhet skall kunna fungera också i ett välfärdssamhälle. Makars respekt för varandras uppfattning måste baseras på andra grunder än familjens ekonomi. Herr talman! Jag konstaterar att socialdemokratin nu befinner sig i den situationen att verkligheten är dess största fiende när det gäller familjepolitiken. Låt mig ta upp en annan viktig fråga, nämligen äldreomsorgen. Det är en fråga som vi moderater prioriterar. Detta gör vi därför att vi anser att de gamla skall känna trygghet i vårt svenska samhälle och även därför att det är problem med att klara äldreomsorgen när de äldre blir allt fler. Vi har t.ex. tillsammans med de andra borgerliga partierna slagit vakt om ålderdomshemmen. Jag skall inte nu vidareutveckla frågan om ålderdomshemmen, eftersom statsrådet och bl.a. jag om några dagar skall ha en interpellationsdebatt här i kammaren om just den frågan. Jag vill peka på en viktig sak när det gäller äldreomsorgen och problemen i det sammanhanget, nämligen demenssjukdomarna. 5 26 av svenska medborgare över 65 år lider av någon form av demenssjukdom. Moderata samlingspartiet menar att vi måste ägna detta problem större uppmärksamhet. Alzheimers sjukdom, som upptäcktes redan i början av 1900-talet, drabbar även betydligt yngre än 65-åringar. Drygt hälften av alla svåra demensfall gäller just den formen av demenssjukdom. Forskningen på detta område måste öka, så att man kan komma till rätta med demenssjukdomarna. Vi måste bygga vidare på en effektiv vårdorganisation med alternativa vårdformer. Här kommer t.ex. små enskilda sjukhem in i bilden som viktiga komplement. Vi måste försöka tillskapa medicinska centrala resurser länsvis. Det råder nämligen brist på kunskap om just demenssjukdomarna både bland anhöriga och bland vårdpersonal. Socialstyrelsen måste också ägna dessa sjukdomar större uppmärksamhet. Jag förutsätter att detta inte behöver bli någon stor politisk stridsfråga, men jag skulle vilja fråga biträdande socialministern om regeringen är beredd att gå oss till mötes när det gäller våra önskemål och yrkanden i olika motioner om att just demenssjukdomarna skall ägnas större uppmärksamhet än vad som hittills har varit fallet inom ramen för den svenska äldreomsorgen. Herr talman! Till sist vill jag konstatera följande. Den svenska välfärden är inte bara värd att bevara — den svenska välfärden är också värd att förbättras i olika sammanhang. Det konkreta förslaget till en ny och bättre familjepolitik har just det syftet.

Herr talman! Folkpartiet har under många år haft förslag om vårdnadsbidrag i sitt program. Det har de andra borgerliga partierna också. Som framgår av en nyligen väckt gemensam partimotion är vi överens om hur detta skall konstrueras. Vi är överens både om hur vårdnadsbidraget skall se ut, vilket belopp det skall vara, hur det skall vara med skatten, hur det skall bli med barnomsorgen och om hur vårdnadsbidraget skall betalas. Vårdnadsbidraget skall uppgå till 15 000 kr. per förskolebarn och år. Det skall vara skattepliktigt. Samtidigt vill vi ge rätt att göra avdrag i beskattningen för styrkta barnomsorgskostnader på just 15 000 kr. per barn och år. För den som har kostnader för barnomsorgen utanför hemmet blir det därför ingen skatt. Bengt Lindqvist är säkert så väl påläst att han känner igen kombinationen av skatteplikt och avdragsrätt i ett förslag från SACO/SR om enhetlig inkomstskatt. Där sammanfattas förslaget på följande sätt: ”Vad det gäller är att skapa förutsättningar för rationella val inom familjerna, inte att i varje läge ställa upp på en endera de hemarbetandes eller de yrkesverksamma småbarnsföräldrarnas sida.” Detta, herr talman, är precis vad det handlar om — att skapa förutsättningar för val inom familjen. Ni socialdemokrater är mot valfrihet — vi i folkpartiet är för valfrihet. Vårdnadsbidraget och avdragsrätten kan användas för att betala kommunal barnomsorg, som i vårt förslag blir 12 000 kr. dyrare, eller för att utveckla nya omsorgsformer eller ses som ett bidrag — då utan avdragsrätt — för att själv kunna ta hand om barnen i hemmet. Det viktigaste komplementet till förslaget om vårdnadsbidrag är att alla riksdagens partier nu ställer upp för målet om full behovstäckning inom barnomsorgen senast 1991. Detta borde glädja Bengt Lindqvist. Med detta förslag uppnår vi tre saker: För det första en bättre ekonomi för småbarnsföräldrarna, för det andra större valfrihet och för det tredje en dynamik i utvecklingen av nya omsorgsformer. För det första — ekonomin. Alla småbarnsföräldrar tjänar på reformen. För den som fortsätter att anlita kommunalt dagis blir det ett plus på 3 000 kr. per barn —-15 000 kr. mer i bidrag minus höjd avgift på 12 000 kr. — , möjligen något mindre än 3 000 kr. om föräldrarna har nära till jobbet. För den som är hemma och tar hand om barnen själv blir det ett större plus. Tycker Bengt Lindqvist att det är orättvist att småbarnsföräldrarna ges detta tillskott i ekonomin? Vi i folkpartiet tycker att det är nödvändigt. För det andra — valfriheten. Rent teoretiskt finns det många olika sätt att ordna omsorgen om de egna barnen. Det finns kommunala dagis, kommunala dagmammor, föräldrakooperativ, trefamiljssystem, enskilda dagmammor, andra enskilda barnomsorgsformer, privat barnflicka eller att vara hemma själv. För de flesta av oss är denna valfrihet just teoretisk. Det går lätt att räkna ut att det med dagens regler och dagens statsbidragssystem bara är kommunala lösningar och föräldrakooperativ som är praktiskt möjliga. Annars måste man oftast bryta mot lagen och ha svart barnomsorg. De andra lösningarna kan bara de verkligt förmögna föräldrarna välja. Tycker verkligen Bengt Lindqvist att det bara är de rika föräldrarna som skall kunna välja själva? Vi i folkpartiet tycker att alla skall ha samma valfrihet. För att valfriheten skall bli reell fordras både ekonomiska möjligheter att välja det man vill och att det faktiskt existerar barnomsorg utanför hemmet för alla som vill ha sådan. Det är därför målet om full behovstäckning senast 1991 är så viktigt. I själva verket förhåller det sig så, att full behovstäckning inom barnomsorgen blir lättare att uppnå med det borgerliga förslaget. Detta beror på den tredje viktiga effekten av detta förslag. Vårdnadsbidraget kommer att stimulera fram nya omsorgsformer. De kan uppkomma på många olika sätt, genom att förskollärare slår sig samman för att ge barnomsorg på ett nytt sätt, genom att någon mormor eller farfar har idéer som de vill pröva eller genom andra enskilda alternativ, som varken Bengt Lindqvist eller jag har fantasi nog att föreställa oss. Vi i folkpartiet anser att alla former som uppfyller grundläggande kvalitetskrav skall ha samma rätt till statsbidrag. De idéer som vinner föräldrars och barns gillande kommer att expandera. Om däremot ingen vill ha de enskilda daghemmen försvinner de. När föräldrarna får mer pengar i handen kan de göra sina önskemål gällande på ett helt annat sätt än i dag. Föräldrar och barn blir marknadskrafter. Det blir en väldig massa marknadskrafter av 560 000 förskolebarn och deras föräldrar, faktiskt mellan en och en och en halv miljon marknadskrafter. Nu vet ju alla att socialdemokraterna djupt ogillar marknadskrafter, särskilt inom barnomsorgen. Stora affischer har förkunnat detta budskap — inom vård, omsorg och utbildning skall marknadskrafterna hålla tassarna borta. Varför det, Bengt Lindqvist? Vad är det för fel med att låta familjerna själva bestämma hur de egna barnen skall tas om hand? Herr talman! Frågan om valfrihet och stimulans av fler former av barnomsorg är för oss i folkpartiet en viktig del av en politik för den offentliga sektorns förnyelse. Jag tror inte att Bengt Lindqvist kan förneka att det i dag finns problem inom barnomsorgen: kvaliteten är inte alltid den bästa, personalomsättningen är ibland hög, det är svårt att rekrytera personal och det behövs fler platser. Mer pengar finns sällan att tillgå. Snarare lägger kommunalpolitikerna på nya besparingskrav. Många förskollärare och barnskötare upplever i dag att de kommer i kläm mellan egna höga ambitioner och bristande resurser. Den traditionella socialdemokratiska lösningen innebär mer resurser, men de finns inte i dag. Ni lämnar därmed föräldrar, barn och personal i sticket — utan hopp om någon lösning. Vi i folkpartiet föreslår både en inre reformation genom större flexibilitet och en yttre reformation genom fler enskilda alternativ. Marknadskrafterna, statsrådet Lindqvist, är bra på att finna nya lösningar. Det är ni socialdemokrater som, genom att envist och dogmatiskt motsätta er alla förslag till förändringar, utgör det största hotet mot barnomsorgens kvalitet och mot personalens trygghet och tillfredsställelse i jobbet. Jag vill ställa en fråga till Bengt Lindqvist. Han ogillar folkpartiets förslag om en inre reformation, eftersom det innebär mindre statlig detaljstyrning. Han ogillar folkpartiets förslag om en yttre reformation, eftersom det skulle skapa valfrihet. I årets budgetproposition har han visat att han inte har mera pengar. Hur i all sin dar skall han kunna finna någon lösning på problemen? Socialdemokratin ogillar valfrihet. För er är alla barn lika. Målet tycks vara att alla barn skall vara på kommunala dagis. Många kommunala dagis är utmärkta. Mina egna barn fick så småningom plats på ett bra sådant. Men alla barn är inte lika. Samma omsorgsform passar inte för alla barn och alla föräldrar. För oss i folkpartiet är målet att var och en skall kunna få den omsorg som passar en själv bäst. Vad som i det enskilda fallet passar bäst, avgörs bäst av den egna familjen. Menar Bengt Lindqvist verkligen att det är han och det socialdemokratiska partiet som vet bäst? Det vittnar om en betydande misstro mot de enskilda familjerna. Vi i folkpartiet tror på familjen. Hur lång tid skulle det ta, Bengt Lindqvist, innan det — om det vore önskvärt — skulle kunna finnas kommunala dagis för alla? Det kostar åtminstone 60 000 kr. per plats för stat och kommun, och det är åtminstone 200 000 barn som saknar plats. Det blir 12 miljarder kronor. Var skall Bengt Lindqvist hitta 12 miljarder kronor, när han inte lyckats få loss en enda krona till småbarnsföräldrarna i år? Det borde kännas som ett stort misslyckande att inte kunna lägga fram det allra minsta förslag till förbättringar för småbarnsfamiljerna i årets budgetproposition. Den socialdemokratiska partikongressen fattade ett beslut om utbyggnad av föräldraförsäkringen — någon gång på 1990-talet. Men detta s.k. förslag är än så länge bara ett stort frågetecken. Ingen vet när det kommer, hur det ser eller hur det skall betalas. Det går inte att jämföra det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag med något socialdemokratiskt förslag. Det existerar inte något socialdemokratiskt förslag. När skall barnfamiljerna få besked, Bengt Lindqvist? Herr talman! Det finns många barnfamiljer där man inte har småbarn. Socialdemokraterna har emellertid inte heller någon förståelse för dessa familjers problem. Vi i folkpartiet vill, förutom att införa vårdnadsbidrag, kraftigt höja det allmänna barnbidraget till 8 000 kr. per barn och år inom några år. Vi vill dessutom ge flerbarnstillägg redan från det andra barnet. Redan 1989 vill vi ta första steget och höja barnbidraget med 540 kr. till 6 360 kr. Den socialdemokratiska partikongressen beslutade också att barnbidragen skulle höjas. Bengt Lindqvist har inte heller lyckats få pengar till det. Handikappade barn behöver extra stöd. Det ges i form av s.k. vårdbidrag, som i dag är ca 50 000 kr. per år. Vi menar att det inte räcker. Vi i folkpartiet vill höja vårdbidraget till 2,5 basbelopp, vilket blir nästan 65 000 kr. Det innebär en höjning med mer än 1 000 kr. per månad. Det finns tack och lov inte så många gravt handikappade barn i Sverige, så för statskassan blir det en ganska blygsam utgift. Det skulle bli 180 milj.kr. mer till de handikappade barnen, Bengt Lindqvist. Den summan borde väl Bengt Lindqvist kunna få loss från finansministern. Föräldrar som adopterar barn från utlandet har dryga kostnader för detta. Vi i folkpartiet föreslår att staten skall ge ett bidrag för att täcka en del av dessa kostnader. Ett bidrag skulle framför allt vara av mycket stort värde för de familjer som vill adoptera ett syskon. Det rör sig totalt inte om många kronor. Om man verkligen ville satsa på ett sådant bidrag, borde det inte vara omöjligt att hitta resurser. Herr talman! Det var sannerligen inte mycket Bengt Lindqvist hade att erbjuda barnfamiljerna i årets budget. Det verkar nästan som om all hans energi har gått åt till att säga nej till det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag. Hur länge skall barnfamiljerna vänta? När kommer något förslag? Vad blir det? Hur skall det betalas? Frågorna hopar sig. Folkpartiet och de andra borgerliga partierna har lagt fram ett konkret förslag. Nu väntar småbarnsfamiljerna på besked från socialdemokraterna. När kommer det beskedet? Gertrud Sigurdsen sade för en liten stund sedan att det är valår i år och att partierna då måste tala om vad de står för. Det måste vara en direkt uppmaning till Bengt Lindqvist. Har statsrådet Lindqvist något besked till småbarnsföräldrarna? Herr talman! Jag vill slutligen ta upp en annan fråga. Jag hoppas att Bengt Lindqvist har något besked att ge i en fråga som var uppe till debatt under gårdagen — nämligen alkoholmissbruket. Från folkpartiets sida har vi föreslagit att man skall höja alkoholskatten. Det är mer än ett år sedan en höjning senast genomfördes. Riksdagen har beslutat att alkoholpriserna skall följa konsumentprisindex. Det vore en angelägen uppgift att försöka minska missbruket av alkohol och därvid använda sig av den åtgärd som riksdagen har beslutat om — nämligen prisinstrumentet. Jag hoppas att Bengt Lindqvist skulle kunna säga något om detta, eftersom socialministern inte kommenterade förslaget. Det gjorde inte heller statsministern i går. Jag har en förhoppning om att Bengt Lindqvist skall kunna övertyga den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och helst också alla övriga, om att det krävs åtgärder för att minska alkoholmissbruket. En höjning av alkoholskatten är då helt nödvändig.

Herr talman! I december 1987 lade de borgerliga partierna — centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet — fram ett gemensamt familjepolitiskt förslag. Det var en manifestation av enighet som tillgodosåg den brist i barnomsorgen som länge har upplevts av många i vårt land — naturligtvis främst av barnfamiljerna. Det är ett detaljerat, progressivt program som svarar mot de behov som flera grundliga undersökningar har dokumenterat att barnfamiljerna har. Den uppskattning som detta förslag har fått är inte att ta miste på. Förslaget mötte entusiasm i alla läger och bröt blockgränserna. Det var inte heller oväntat att så skulle ske. En vårdnadsersättning som skulle öppna förutsättningar att förena yrkesarbete och arbetet med att vårda barn i hemmet har länge efterfrågats. Vi vet att familjer med såna behov fanns, och finns, framför allt i de stora löntagargrupperna. De finns i städerna likaväl som i mindre tätorter och på landsbygden. Det breda positiva mottagandet av vårt förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag upplevdes som förlösande ord i rättan tid. Sedan förslaget framlades har vi fått mångfaldiga bevis på att det var något som varit efterlängtat länge. Om det genomfördes skulle det innebära en grundläggande omdaning av sättet att tänka när det gäller familjens roll och betydelse i vårt samhälle. Många som bekymrat har sett hur föräldrarnas roll i barnens uppfostran har negligerats eller ifrågasatts har insett att detta förslag skulle betyda ett steg mot ett återupprättat föräldraskap. Efter år av förvirring på detta område finns det mycket att göra. Många världsförbättrare med grumliga teorier har fått breda ut sig och göra familjepolitiken i Sverige till ett gigantiskt experimentfält. En abstrakt uppfattad jämställdhetsidé som uppsatte karriären i yrkeslivet som främsta, ensidiga målsättning, glömde i sin enögdhet bort att barnen krävde sin tid och också behövde sina föräldrars tid. En djup intention bakom vårt gemensamma förslag om familjepolitiken, med ett beskattat vårdnadsbidrag som en bärande idé, är just att skapa förståelse för att föräldraskapet kräver sin tid. Man måste också ställa krav på att barnen som är samhällets framtid medför anpassningar i viktiga avseenden — inte bara av föräldrar till yrkeslivet, utan också av arbetsliv och näringsliv till föräldrarna. Det kravet är ganska nytt. I inget annat yrke, det må vara som statsminister eller som företagsledare, är man unik eller outbytbar. Men som förälder är man det — där är man unik. Ett annat tecken på att vårt familjepolitiska förslag varit ord i rättan tid och att det träffade huvudet på spiken var den uppenbara nervositeten som regeringen visade. Det är lätt att förstå eftersom regeringen står tomhänt. Budgetpropositionen innehåller inget nytt. De förslag som eventuellt läggs fram förändrar inte de uppenbara orättvisor som den nuvarande familjepolitiken innehåller. Läggs ett förslag fram är det fullt stilenligt ett alldeles för dyrt sådant, nämligen en utbyggd föräldraförsäkring som aldrig kan komma att utsträckas till mer än ett och ett halvt år. Vårt förslag, med nuvarande ekonomiska ramar, erbjuder ett vårdnadsbidrag på upp till sju år. Vårt vårdnadsbidrag ger samma summa för alla barn upp till sju års ålder. Den nuvarande föräldraförsäkringen ger störst stöd när inkomsterna är störst. Den är alltså inkomstgraderad. Lägsta föräldrapenning är 60 kr. och högsta 447 kr. Det är i sammanhanget ett mycket dyrt system. De orättvisor som det nuvarande systemet innehåller blir alltmer uppenbara för alla utom möjligen för regeringen, och det är mångfaldiga orättvisor det är fråga om. Vad svarar socialdemokraterna när allt fler människor med bestörtning får veta att av dessa 18 miljarder statliga och kommunala medel, är det minst 40 96 som inte får någon som helst del av dem. Genom vårt förslag får alla barn i hela landet del av statsbidraget i en ålder från 1 till 7 år. Vad säger man om att i dessa grupper som inget får är största delen löntagare ur LO-kollektivet, medan de som maximalt utnyttjar barnomsorgen är SACO familjerna? Enligt den nya LO-rapporten om välfärdsklyftorna har SACO-familjerna barn i kommunala daghem i ungefär dubbelt så många fall som LO familjerna. Genom vårt förslag får alla familjer 15 000 kr. per barn som är mellan ett och sju år. Pengarna skall beskattas och ge ATP-år men inte påverka bostadsbidraget. Vad svarar socialdemokraterna när det blir uppenbart för kommunerna ute i landet att fördelningen av barnomsorgspengarna är så sned som t.ex. 27 000 kr. per barn i en kommun och ned till 4 000 kr. per barn i andra kommuner? Dessa orättvisor får inte bara fortsätta år efter år, utan man försvarar dem och vill bygga vidare på samma system, vilket är allra mest förvånande. Till denna orättvisa snedfördelning över landet — som vi från centern kritiserat sedan länge — mellan enskilda familjer, mellan grupper och mellan regioner, tillkommer att man länge satsat på en enda barnomsorgsform, nämligen den kommunala. På senare tid har, om än motvilligt och halvhjärtat, alternativa barnomsorgsformer börjat tillåtas. Men det har gått trögt och någon större beredvillighet att sprida kunskap om de nya möjligheterna finns inte. Monopoltänkandet bryter man inte så lätt och det är därför vi i centerpartiet återkommer med krav om bättre information om alternativ. Som helhet är den hittills förda familjepolitiken, som den tar sig ut i dag, en avslöjande illustration på hur litet förståelse man har för valfriheten. Också vanliga människor i vanliga löntagaryrken har rätt att efter behov och personliga önskemål utforma vården av barnen och barnens uppfostran på olika sätt. En sida av detta är den bristande förståelsen för hur viktigt arbetet i hemmet är. Alla andra yrken, vad man än sysslar med, ger rätt till ATP-år, men inte vård av barn. Det var först med Karin Söder som socialminister som rätt till ATP infördes så länge man har barn upp till tre år. Nu vill vi i vårt gemensamma förslag ta ytterligare ett steg på denna inslagna väg. Det innebär att man får tillgodoräkna sig ATP-år tills barnet är sju år.

Ytterst gäller det att återupprätta det nödvändiga stöd för barn och unga människor som ett fungerande föräldraskap innebär. En verklig valfrihet i barnomsorgen skulle äntligen ge föräldrar den möjligheten. I vårt förslag finns det inte några hinder för nya former av barnomsorg, t.ex. föräldrakooperativ med alternativ pedagogik, förskolor med konfessionell inriktning — också de med kristen grund — och barnomsorg i privat regi. Under senare år har olika former av föräldradrivna daghem tillkommit. Något som är mycket positivt med denna form av daghem är att man uppnår kontinuitet trots eventuella personalbyten och barnen får vidgade kontakter med vuxna. Många föräldrar har fått erfara att det kan vara en besvärlig väg att starta alternativ barnomsorg. Det skulle vara av stort värde om man fick ta del av erfarenheterna från andra håll. Det borde, enligt vår uppfattning, vara en uppgift för socialstyrelsen att för kommunernas räkning sammanställa ett informationsmaterial över alternativa barnomsorgsformer som kommit till stånd runt om i landet. En återerövrad föräldraroll med den insikt, självkänsla, kunskap och glädje som det kan innebära, skulle kunna vara en ny ansatspunkt inte bara när det gäller att självständigt välja mellan olika alternativ, utan också när det gäller medverkan i skapandet av olika alternativ. Vårt gemensamma förslag, dvs. ett beskattat vårdnadsbidrag, har inte lämnat regeringen någon ro — det är ett gott tecken. Det vittnar bl.a. alla pressmeddelanden om från socialdepartementet i denna fråga som har kommit på senare tid. För att dölja sin egen tomhänthet på både förslag och visioner försöker man att hitta kritiska punkter i vårt framlagda förslag. Men kritiken understryker ännu mer tomhäntheten, för i verkligheten är det mest fråga om futtiga randanmärkningar. Finansminister Feldt fäste särskilt uppmärksamheten vid att förenklingen av deklarationerna omintetgörs. Det är byråkratins sätt att reagera när cirklarna blir litet rubbade som om inte en förnyad familjepolitik var värd priset av en ändrad blankett! Vi har bevittnat hur beredvilliga tjänsteandar skickas fram och med sporadiska beräkningar som underlag myndigt upplyser om hur dyrt förslaget kommer att bli. Senast var det en TCO-ekonom som stod till tjänst. Det är avslöjande för hans lojaliteter att han, dess bättre förgäves, försöker på svaga grunder kritisera ett förslag som skulle ge TCO:s medlemmar med små barn klara fördelar — såväl valfrihet som ekonomiska fördelar. Han har däremot aldrig kritiserat den barnomsorg vi nu har och som slår så orättvist mot stora grupper. Många kommunalmän, väl insatta i denna fråga, vet att vårt förslag skulle ge stora fördelar även åt alla dem som är så orättvist behandlade i dagens barnomsorgssystem. Det är alltså en konstruerad kritik som riktas mot vårt förslag. Det finns dessutom ingen som i så hög grad har berövat kommunerna resurser på viktiga områden, t.ex. skolan, som just socialdemokraterna. Ett faktum som har slagit hårt bl.a. på skolans område och då inte minst på inköpen av läroböcker. Den politik som vi i centern står för bygger på en övergripande helhet i vilken familjepolitiken är en viktig del men inte den enda. Det är mycket i vår politik som kraftigt skulle kunna motverka de ökande klyftorna i samhället, vilket har påpekats inte minst nu senast i den rapport om klyftorna i välfärden som LO utarbetat. Socialdemokraternas sparsamhet har alltså skapat olyckliga resultat i kommunerna. Det kan avläsas inte minst på skolans ohråde och det gäller även barnfamiljerna. Det gäller inte bara bristen på hela och fräscha läroböcker, utan det är också fråga om en sparsamhet som framtvingat alldeles för stora klasser och eftersatt underhåll av skolorna, som i många fall har blivit arbetsplatser där otrivseln smyger sig in. Också sådant påverkar familjesituationen. En titt på förra och även detta årets skolbudget ger bra exempel på oklok spariver. Socialdemokraterna ville då dra in åtskilliga miljoner, medan vi i centern ville prioritera skolan. Vi ville skapa klasser med högst 25 elever och ge anslag till förnyelse av läroböckerna, och dessa önskemål upprepar vi i år. Ännu ett område där problemen tonar upp sig är äldreomsorgen. Där står regeringen lika tomhänt som när det gäller familjepolitiken. Förslagen kommer här, liksom där, sedan. Men, som det heter, i morgon är en skälm. Ett problem som knappast tål att skjutas på till morgondagen är problemet med försörjningen av personal när det gäller äldreomsorgen. Här om någonstans behövs det verkligen planering och framförhållning, men ingenting görs. Här, liksom när det gäller barnomsorgen, har socialdemokraterna försvurit sig åt en ideologi som försämrar valfriheten. Ett belysande exempel på detta utgör behandlingen av ålderdomshemmen. Men det kommer vi inom kort att få en särskild debatt om, som Göte Jonsson nämnde. Jag vill ändå i detta sammanhang ställa frågan till Bengt Lindqvist: Kommer man i propositionen om äldreomsorgen att äntligen gå med på att ge statsbidrag till personalen på ålderdomshem efter allt förhalande? Fru talman!